Herr talman! Jag skall börja med att säga några ord om personalen och personalpolitiken. Det har ekat ihåligt tomt från den här talarstolen om just dessa frågor. Det har inte gjorts någon större analys av hur personalen och personalfrågorna just nu hanteras. Det beror nog på att vi i försvarsutskottet har fört en diskussion om hur vi skall hantera de här frågorna på litet längre sikt. Jag har uppfattat det som om vi är eniga om att vi under höstens arbete skall gå hårdare in på personalfrågor och personalpolitik. Därför lämnar även jag det ämnet nu, även om det i högsta grad är angeläget att diskutera. Jag skall i stället, vilket säkert förvånar mina utskottskamrater, ge mig in på en liten loop när det gäller flygvapnet. Det betänkande som vi nu debatterar är av den arten att det finns mycket få konkreta förslag när det gäller flygvapnet. Skälet till detta är bl.a. det beslut om ytterligare koncentration av flygvapnets verksamhet som fattades i stabiliseringspropositionen. Där framgår, vilket vi är överens om, att ytterligare en flottilj skall läggas ned. Beslut om vilken det blir skall fattas 1995 efter det att bl.a. koncessionsprövning har skett. Det pågår nu inom flygvapnet en översyn och prövning av så gott som samtliga verksamheter. Skälen till det är flera. En del föranleds av försvarsbeslutet förra sommaren, och en del är normal effektivisering av verksamheten. Ytterligare ett annat och mycket viktigt skäl är generationsväxlingen till JAS 39 Gripen. Det är inte den enda materiella förnyelsen som föranleder organisationsförändringar. Nytt stridsledningssystem och mer kvalificerad radarutrustning, t.ex. flygplansburen radar, är nog så viktigt. Vi har en samstämmig syn på den fredsorganisatoriska utvecklingen inom flygvapnet. En normalflottilj skall i framtiden bestå av tre eller fler divisioner om koncessionen så medger, och antalet divisioner skall vara 16. Det har riksdagen beslutat. Men vad vi inte så ofta talar om är allt annat som också ingår i flygvapnet. Det är ju långt ifrån bara dessa 16 divisioner det handlar om. Sällan eller aldrig talas det om de 25 ytterligare ''flygande'' förbanden, t.ex. fyra SK 60 lätta attackdivisioner, transportflyget, helikoptergrupper och signalspaningsförband. Det finns inte bara flyg i flygvapnet. Det finns basförband, stridsledningsoch verkstadsförband m.m., inalles 43 ytterligare förband. Det är alltså totalt 84 förband vi borde diskutera och inte endast de 16 flygdivisionerna som vi värnar om och vill behålla. Att då som planerings och arbetshypotes utgå från att alla dessa pusselbitar skall falla på plats hösten 1995, så snart koncessionsprövningen är klar, är nog att göra som strutsen. Man stoppar huvudet i sanden och skjuter alla problem framför sig. Det ger för all del oss en lugn och bekymmersfri tillvaro fram till dess, men priset för detta kan bli väldigt högt. För flygvapnets hela personal är det naturligtsvis ytterst pressande att leva med denna osäkerhet om framtiden. Inte minst därför bör vi göra vad vi kan för att i någon mån undanröja ovissheten. Det finns dessutom mycket starka ekonomiska skäl som talar för att vi nu måste vara öppna och lägga alla korten på bordet i de frågor där vi så kan göra. Jag anser t.ex. att det skulle vara av stort värde om vi här i dag kunde slå fast den absoluta nödvändigheten av en samordning i planeringen mellan flygvapnet och armén vad gäller nybyggnation och investeringar i Halmstad. Någon eller några av flygvapnets skolor som i dag finns på F 14 borde med fördel kunna lokaliseras till flottiljer. Det är lämpligt att göra det nu så luftvärnets behov av lokaler kan tillgodoses på effektivaste sätt. Men för att kunna genomföra dessa kloka lösningar, utan risk för att investera i ''fel'' flottilj bör vi kunna ge beskedet att vi avser att på lång sikt bedriva fortsatt verksamhet vid t.ex. F 21 i Luleå, Detta innebär inte att de icke uppräknade flottiljerna står inför nedläggning, men vi vet ju att beslut redan är fattat om reducering av en flygflottilj 1995. Mycket talar för att vi kan minska med ytterligare en flottilj, alternativt ett eller flera verksamhetsställen eller verksamheter. Frågan om vilken eller vilka flottiljer som kan avvecklas kan vi dock inte avgöra innan koncessionsprövningen är klar. Men vi bör ge denna planeringsinriktning nu. Jag skall nu återkomma till alla de övriga flygvapenförbanden. Jag tror att reduceringar är möjliga genom en koncentration till flygflottiljerna. Man måste dock vara medveten om att det finns en brytpunkt där kostnader och, framför allt, effektivitet kan ifrågasättas om det geografiska ansvarsområdet blir alltför stort. Jag utgår ifrån att det är högst sannolikt att i några av alla de stödförband till de flygande förbanden som jag redan nämnt -- 43 stycken -- kan reduceringar och rationaliseringar genomföras så att krigsorganisationen och därmed också fredsorganisationen kan minskas. Utöver de områden jag här har berört måste verksamheten vid F 13 Malmen också granskas. Det föreslås ju också. Det verkar över huvud taget helt orimligt att vi skall avvakta till hösten 1995 och få allt av chefen för flygvapnet samlat underlag. Flygvapnets alla utredningar borde kontinuerligt avtappas för att ge riksdagen, utskottet och regeringen en skälig möjlighet att få insyn i och styra inriktningen. Jag tror att det vore av stort värde om vi alla här i salen, inkl. försvarsministern, ansåg och markerade detta i dag. Slutligen vill jag något utveckla vår syn på ledningen av flygstridskrafterna. Det är riktigt att vi har en ganska omfattande och lång reservation på detta område; drygt en och en halv sida. Vad Henrik Landerholm läser och inte läser har debatterats här i dag. Något som jag vet att han läser är våra socialdemokratiska motioner. Jag är dock alldeles övertygad om, efter Henrik Landerholms tolkning, att vi borde ha gjort den ändå fylligare för att förklara hur vi ser på detta. Det är alltmer uppenbart att den faktiska utvecklingen innebär att de grundläggande motiv vi har för de förändringar av ledningsorganisationen vi just nu står i begrepp att genomföra redan är passerade. Vi har t.ex. satt större värde på att i lugn och ro genomföra den planerade organisationsförändringen än att ständigt sträva efter den bästa ledningsstrukturen. Jag är personligen övertygad om att vi därmed kraftigt underskattar personalens förmåga och vilja att nå optimala lösningar. Det finns väldigt många som i dag med all rätt funderar över om denna långa hierarkiska stege är praktiskt användbar i en kriseller krigssituation, sådan vi har sett den i t.ex. Gulfkriget. Oavsett hur skickliga och vassa våra stridande förband är så är det helt avgörande för resultatet om vi kan samverka och uppträda med stor flexibilitet. Våra flygstridskrafter måste faktiskt kunna verka överallt nästan samtidigt. Så är det i ett väldigt stort land med få plan. Vi har ingen tid -- det vill jag understryka -- för onödigt konfererande och diskussioner om ansvarsfrågor m.m. Det måste naturligtvis vara de krav som hotet medför som, i kombination med våra egna möjligheter och resurser, utgör grundstenarna för utformningen av vår ledningsorganisation. Vi borde därför omedelbart försöka inrikta oss mot två flygkommandon. Det finns egentligen bara ett skäl till varför flygkommandona föreslås bli tre i stället för mera rationella två, och det är anpassningen till MILO nivån. Men skälen för att förändra den organisationen och låta nivån utgå är exakt desamma. LEMO säger: Reduktion av antalet kvalificerade förband med hög kvalitet och stor rörlighet i förening med kommunikations och informationsteknikens utveckling skulle möjliggöra -- eller t.o.m. göra det lämpligt -- att den operativa ledningen utövas enbart centralt. Det naturligaste är nu att avveckla den gamla högre regionala ledningen -- den har vi haft sedan 1966, då var den säkert tidsenlig och bra -- och i stället koncentrera oss på en central operativ nivå och en lägre regional taktisk nivå. Så skulle vi få en verklighetsanpassad ledningsorganisation. Henrik Landerholm säger att det är helt omöjligt. Det går inte att genomföra. Det är möjligt att Henrik Landerholm har rätt. Han är ju mycket kompentent i dessa frågor. Jag måste då fråga: Hur kan NATO inbilla sig att det går att utöva ledning över ett mycket mycket större geografiskt område och med mycket fler förband än vad vi har här i Sverige, med en ledningsorganisation? De tror att de kan det. Ett annat exempel är Gulfkriget. Ledningen för hela operation Gulfkriget utövades faktiskt, inte av massor av händer, utan av en. Nu har jag uppehållit mig länge vid flygstridskrafterna. Det finns goda skäl att göra det. Det är en högprioriterad verksamhet. Det är, åtminstone i budgetsammanhang, det största vapenslaget. Även om det i det betänkande vi nu debatterar finns så få konkreta förslag pågår det och förbereds omfattande strukturella förändringar. Jag är glad att insikten om nödvändigheten av detta är stor inom hela flygvapnet, och jag har gott hopp om att vi skall kunna genomgå förändringen betydligt styrkta. För att klara detta måste dock öppenheten bli större från alla inblandade parter. Vi har möjlighet att ge dessa besked här i dag och jag vill gärna uppmana företrädarna för regeringspartierna att göra det. Det skulle vara en väldig styrka för detta parlament och för försvarsutskottet om vi kunde arbeta fram den här förändringen utan att hamna i de partipolitiska skyttegravarna. Om jag har förstått det rätt är den politiska enigheten ganska stor kring dessa frågor. Varför inte, för en gångs skull, framhålla de områden där vi faktiskt är överens? Jag tror att det vore av stort värde, inte minst för flygvapnets personal. Herr talman! Vi socialdemokrater har nu mycket öppenhjärtigt visat hur vi ser på den fortsatta utvecklingen inom totalförsvaret. Det inbjuder naturligtvis till all sorts kritik. Vi har velat få en öppenhjärtig, rak, ärlig debatt om hur försvaret skall kunna utvecklas i framtiden. Jag tror inte att någon del av försvaret, eller försvaret som helhet, gynnas av att vi lägger locket på i väsentliga frågor. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna 13 och 14.
Herr talman! Om alla socialdemokrater hade samma öppna inställning och vilja att diskutera som Britt Bohlin har i flygvapenfrågorna och försvarets ledningsfrågor, och om detta gällde även stridsvagnsfrågan, skulle vi ha bättre förutsättningar att komma överens. När det gäller frågan om fem flygflottiljer är ju sanningen att varken Britt Bohlin eller jag kan säga om flygvapnets 16 divisioner i framtiden bäst skall lokaliseras på fem sex eller möjligtvis -- även om jag inte tror det -- sju divisioner. Den diskussionen har vi haft i utskottet. Majoriteten har kommit fram till att det inte är lämpligt att fatta beslut nu, och med tydlig inriktning att det är fem divisioner som gäller. Därmed inte sagt att vi inte skall göra några förberedelser före 1995. Självklart måste allt det underlag som behövs när vi skall fatta beslutet efter miljöprövningarna 1995 finnas framtaget. Det finns ett riksdagsbeslut från juni förra året som mycket tydligt lägger denna uppgift på försvarsberedningen. Det var faktiskt en av de grundläggande anledningarna till att försvarsberedningen tillsattes. Ledningsfrågorna är egentligen ovanligt olämpliga -- jag skall inte säga för en politisk debatt, det är de lämpliga för. Det skall ju inte sitta några ideologiska skygglappar på ledamöterna när vi diskuterar detta. Låt oss titta tillbaka på historien. Det har nämnts årtal både från 1950 och 1960-talet, och man har sagt att den nuvarande organisationen härstammar därifrån. Det är inte riktigt sant. Vi har minskat antalet militärområden mycket kraftigt. Vi är nere i tre nu. Britt Bohlin nämner NATO som exempel på en organisation som leder sina styrkor över större områden. Det är förvisso sant. Jag tycker att de exempel när det gäller MILO-nivån som vi har från Finland och Norge, som ligger avsevärt närmare oss, är mer intressanta. Diskussionen om hur och inom vilka storleksområden som stridskrafterna skall ledas är mycket intressant. Jag instämmer i ett av argumenten i den socialdemokratiska reservationen, nämligen att utvecklingen av ledningssystem och informationsteknik självklart efter hand ställer nya krav och ger nya möjligheter för effektiv ledning. Men vi skall komma ihåg att vi inte är där ännu. Låt de LEMO-förslag som det fattades beslut om i försvarsbeslutet 1992 ligga fast. Låt antalet militärområden ligga kvar på tre. Låt antalet flygkommandon överensstämma med antalet militärområden, precis som chefen för flygvapnet ansåg så sent som i januari förra året -- och såvitt jag vet, fortfarande anser. Det är en garanti för uthållighet i ledningssystemet. Studier och prov av alternativ som skulle kunna leda till ett flygkommando visar att ett så stort antal underställda chefer är ett mycket svårt sätt att leda förbanden. Jag tror mycket starkt, och stöder mig där på den militära expertisen som har erfarenhet av dessa ledningssystem, att MILO-nivån behövs. Det behövs en integrerad ledning av operationer på olika krigsskådeplatser, dvs. en samverkan mellan flyg-, marin och arméstridskrafter
Herr talman! Jag skall inte fördjupa mig ytterligare i detta med ledningsorganisationen, vilken jag faktiskt tror är av begränsat intresse för övriga riksdagsledamöter. Men vi kanske kan återgå till den frågan i försvarsutskottet. Jag tror på och känner ganska stor förtröstan när det gäller den teknologiska utvecklingen. Jag tror att vi faktiskt utnyttjar den i syfte att göra vår organisation så vettig som möjligt. Det känns i ryggmärgen att det är nödvändigt att ledningsstrukturen hänger med, om vi skall lägga ner en hel del kraft/energi och pengar på att se till att det finns stor kompetens hos våra stridande förband. I annat fall gör vi ett allvarligt misstag -- det är jag ganska så övertygad om. Vi får återkomma också till den diskussionen. När det sedan gäller jämförelsen mellan stridsvagnar och flygstridskrafter vill jag säga att jag inte gärna vill vara med i en diskussion om dessa båda vapenslag. Jag tror att skillnaderna är alldeles för stora. Det skulle bli en alltför märklig debatt om vi ägnade oss åt den sortens diskussioner. Vid ett annat tillfälle kan vi dock ta upp de här sakerna. Så till frågan om det skall vara fem eller sex flottiljer. Jag tycker nog att man fortsättningsvis skall hålla fast vid en planeringsinriktning som innebär att det skall vara fem flottiljer. Vi har inte på något sätt varit oense om den saken när frågan diskuterades i samband med försvarsbeslutet. Det är inte alldeles säkert att detta kan genomföras av bl.a. miljöskäl. Planeringsinriktningen bör dock vara vad som här anförts. Däremot bör vi se över alla de andra förbanden. Är det verkligen så att vi inte kan göra någonting över huvud taget i avvaktan på att miljöprövningen blir gjord? Om det är så, blir tröskeleffekten väldigt stor 1995 när miljöprövningen är klar. Det skulle, som sagt, vara av värde om regeringspartierna kunde ge uttryck för en åsikt i denna fråga här och nu.
Herr talman! Jag vill framhålla att vi inte är så dåligt överens som reservationen kanske ger vid handen. Enligt min uppfattning är det dock onödigt att fatta ett inriktningsbeslut redan nu. Vad gäller arbetet med förberedelserna inför grundorganisationsbeslutet i fråga om flygvapnet -- något som kan ske tidigast 1995 -- pågår faktiskt ett arbete. Vi har ju en Försvarsberedning, Flygstaben och Försvarsdepartementet som mycket intensivt arbetar med dessa frågor. Att vid den här tidpunkten låsa sig tycker jag är onödigt. Vi har den inriktning vi har. Att trycka på detta just nu känns inte speciellt angeläget, eftersom en process faktiskt fortgår. Det handlar inte om att vi bara skall vänta på att miljöprövningen blir klar för att sedan börja samla in allt det underlag som behövs för ett beslut om flottiljerna.
Herr talman! Jag upprepar att jag inte gärna vill förlänga debatten. Men jag vill ge ett exempel på hur tokigt det kan bli om vi gör som Henrik Landerholm här föreskriver, dvs. om vi väntar med allt och avvaktar den magiska dagen 1995 när allt skall ses i ett förklarat ljus. Vad som kommer att ske är stora nybyggnationer och investeringar i Halmstad bara några hundra meter från den plats där F 14 för närvarande har sina lokaler. Men vi utreder ju om det inte är lämpligt att flytta från de lokalerna och att i stället förlägga flygvapnets skolor till andra flottiljer. Det är helt oacceptabelt från skattebetalarnas synpunkt om vi inte lyckas att i en så enkel fråga som den om Halmstad t.ex. hålla ihop två vapengrenar och planeringen för dessa båda. Vad jag syftar till är att vi inte får göra onödiga investeringar så att säga med väldigt blå ögon.

Herr talman! I och med dagens försvarspolitiska beslut når vi slutet på en sex månader lång, och tidvis intensiv, debatt om den bästa lokaliseringen av luftvärnsutbildningen i södra Sverige. Det som vi i dag har att ta ställning till är det sparbeting på försvarets område som blev resultatet av höstens krisuppgörelser. Detta skedde bara ett halvår efter det att riksdagen hade lagt fast ett femårigt försvarsbeslut, med förhoppningen att ramarna skulle ligga fast under hela 1990-talet. Genom krisuppgörelsen fick Överbefälhavaren i uppdrag att ta fram de nödvändiga besparingsalternativen. Med en kort motivering föreslog ÖB att Lv 4 skulle läggas ner. I huvdsak skulle Lv 4 omfattas av en samlokalisering till Halmstad. Detta blev också regeringens ställningstagande i budgetpropositionen. Det fanns på ett tidigt stadium anledning att konstatera att det definitivt inte var någon självklarhet att just detta skulle bli riksdagens beslut. Malmöhus län, ställde vi ett antal frågor. Den första frågan gällde vilka de olika kostnadsalternativen var, när det gällde både den kortsiktiga och den långsiktiga besparingen, för en samlokalisering av krigsförbandsutbildningen för Den andra frågan gällde vilka investeringar som skulle bli nödvändiga på de olika ställena. Den tredje frågan gällde tillgången till lämpliga och lätt åtkomliga övningsfält i områdena kring de tre orterna och vilka investeringar som skulle bli nödvändiga på det området.

Dagens riksdagsbeslut är en bekräftelse på detta. När nu Lv 4 kommer att finnas kvar i Ystad är det därför en seger för sakligheten i debatten och för de insatser som gjordes -- framför allt på det lokala planet -- för att ta fram ett sakligt beslutsunderlag. Detta var viktigt, därför att ju sakligare beslutsunderlaget blev, desto mer kom också att tala för en fortsatt lokalisering av luftvärnsutbildning till Ystad. Detta framgår också av försvarsutskottets eget betänkande, där det bl.a. står så här: ''Utskottet har också granskat utbildningsbetingelserna i de skilda lokaliseringsalternativen. Utan tvekan föreligger därvid de bästa möjligheterna i Ystad - -.'' Man gör också tillägget att ''de bedöms kunna bli bra i Halmstad och godtagbara i Göteborg''. Underförstått: Då krävs det investeringar, som sannolikt är större än de som är nödvändiga i Ystad. Det som nu sker, i och med majoritetsskrivningen i försvarsutskottets betänkande, är att vi i frågan om luftvärnets placering i södra Sverige går tillbaka till den situation som gällde efter det försvarspolitiska beslutet våren 1992. Detta är, som jag ser det, en styrka. Vi var den gången överens om att det försvarspolitiska beslut som då fattats skulle ge försvaret arbetsro för hela försvarsperioden och förhoppningsvis för resten av 1990-talet. Dagens beslut, i denna del, ger möjlighet att fortsätta med detta.

Herr talman! Försvarssektorn svarar för betydande delar av sysselsättningen inom Karlstads och Kristinehamnsregionen. Regionens arbetsmarknad har därför drabbats särskilt hårt genom de förändringar som de senaste åren genomförts inom försvarssektorn i vår region. Bergslagens militärområde har avvecklats, försvarets förvaltningsbyggnad Karolinen i Karlstad har successivt minskat sin verksamhet och nedskärningar inom försvarsindustrin har inneburit att ca 1 800 arbetstillfällen har försvunnit. Kristinehamn och I 2 i Karlstad, som i december följdes upp av regeringsbeslut om samlokalisering till Kristinehamn, var därför av stor betydelse för att trygga verksamhet och sysselsättning för kommande år. Fusionen innebär dels besparingar, dels centralisering av Värmlandsbrigaden. Fusionen skall enligt riksdagsbeslutet träda i kraft den 1 juli 1994. För att förbereda fusionen och samlokaliseringen krävs investeringar i Dessa investeringar kommer vid en tidpunkt då arbetslösheten i regionen inom byggsektorn uppgår till ca 30 %. Det är därför synnerligen angeläget att fusionen av A 9 och I 2 fullföljs. När Värmlandsbrigaden etableras i Kristinehamn innebär det ett tillskott på 200 anställda och 475 värnpliktiga. I en kommun som drabbas mycket hårt av arbetslöshet är därför den beslutade lokaliseringen av Värmlandsbrigaden till Kristinehamn mycket betydelsefull för kommunens servicenäringar. Underlag för kommunal service förstärks också i ett längre perspektiv. Herr talman! Karlstadsregionen har, som jag tidigare nämnt, drabbats hårt av rationaliseringarna inom försvarssektorn. Därför är det positivt att Försvarets sjukvårdscentrum lokaliseras till Karlstadsregionen. Vidare anser jag att ett riskcentrum skall lokaliseras till Karlstad. Riskcentrets bärande idé är att skapa en mötesplats för forskare och praktiker inom området. Centret skall genom sin verksamhet stimulera till ett vetenskapligt och praktiskt nyttjande för att öka säkerheten och minska sårbarheten i samhället. Detta skall ske genom forskning och utveckling av produkter och tjänster, provning samt utbildning. Centrumidén syftar till en helhetssyn på säkerhet, sårbarhet och risk utifrån såväl vetenskapliga perspektiv som samhälleliga och humanitära aspekter. Centrets huvuduppgift är att, i lämplig referensmiljö, utveckla och sprida kvalificerade kunskaper och erfarenheter. Centret skall arbeta tvärvetenskapligt och tillämpningsnära. Herr talman! Jag vill med mitt inlägg understryka vikten av att fusionen mellan I 2 och A 9 fullföljs. Vi socialdemokrater på Värmlandsbänken kommer att avstå från att delta i voteringen när det gäller reservation nr 8 för att markera vår ståndpunkt i denna fråga.

Herr talman! Jag vill gärna medge att repliken kanske är onödig, men det var oerhört lockande att gå upp. Lisbeth Staaf-Igelström berättade om de stora militära förändringar och neddragningar som har gjorts i Karlstad, och hon förordade att man för den skull skall bygga som sjutton i Kristinehamn. Det uttalandet hade inte någon stark prägel av logik. Sakligt sett är det så att utskottet har avstyrkt motionen i fråga, av det enkla skälet att ärendet om att fusionen skall fullföljas i Kristinehamn programenligt går vidare, om än litet sakta. Det har utskottet också gett uttryck för. Uppdraget till Chefen för armén lämnades i december, och det fullföljs nu alltså, om än inte i den takt som vi hade önskat. Jag gjorde detta inlägg på grund av avsaknaden av logik i Lisbeth Staaf-Igelströms infallsvinkel.
Herr talman! Om Arne Andersson hade lyssnat ordentligt på mitt inlägg skulle han ha hört att jag sade att försvarssektorn svarar för betydande delar av sysselsättningen inom Karlstads och Kristinehamnsregionen. Så uttryckte jag mig. Jag anser att det är mycket viktigt att vi i Värmland får behålla Värmlandsbrigaden. Vi har gått med på fusionen därför att vi anser att vi rent besparingsmässigt därmed tillgodoser vissa delar. Jag anser att det inte saknades logik i mitt inlägg.

Herr talman! I försvarsutskottets betänkande finns det också ett mycket viktigt avsnitt om försvarsmakten och miljön. I det sammanhanget behandlas den socialdemokratiska motionen från Låt mig först säga att det ökade intresse som man inom försvaret nu visar miljöfrågorna och det arbete som pågår där på detta område, vilket redovisats i programplanen ÖB 93, är utomordentligt glädjande. Det är ytterst angeläget att försvaret tar ansvar för att återställa miljöskadade markområden efter militära övningar och också tar hand om destruktion av ammunition och annat. Även en del andra värdefulla initiativ redovisas, nämligen upprättande av en övergripande miljöpolicy samt inrättande av en försvarets miljöberedning. Allt detta är naturligtvis mycket värdefulla initiativ. Vi kan alltså konstatera att en omfattande verksamhet har påbörjats inom försvarsmakten med syfte att vårda och återställa miljön. Allt detta måste hälsas med stor tillfredsställelse. Det arbete som pågår inom försvaret i detta avseende tangerar vår motion. Men i motionen från Kristianstads län om etablering av en miljövärnskår tas ett betydligt vidare grepp på miljöarbetet än vad utskottet gör i sitt betänkande genom att vi som skrivit motionen syftar till att bygga upp en rent civil verksamhet i enlighet med FN-studien som redovisades vid den stora konferensen i Rio de Janeiro i somras. I studien rekommenderades att man skapar en internationell miljöräddningstrupp som står till förfogande när ett land begär hjälp vid miljökatastrofer och nödlägen. Det finns alltså en väsentlig skillnad i detta. Jag vill alltså betona att det är oerhört viktigt att det handlar om en civil verksamhet och att den måste ha denna karaktär. Det hade varit önskvärt att motionen hade behandlats av det utskott som har totalansvaret för miljöfrågorna, nämligen jordbruksutskottet. Alternativt hade man kunnat tänka sig att försvarsutskottet helt hade överlämnat motionen till jordbruksutskottet eller införskaffat ett yttrande. Jag tror att motionen därmed hade fått en mer korrekt och allsidig behandling. Som vi ser det är det beklagligt att denna motion så att säga har blivit lottad på försvarsutskottet. Man kan i och för sig tänka sig vissa kopplingar mellan försvarsmakten och miljösträvandena där och etablering av en civil organisation som skall agera operativt på miljöområdet. Det är t.o.m. önskvärt med en sådan koppling. Det pekar vi på i motionen. Man kan ju vinna mycket stora fördelar med att samordna dessa olika insatser. På det sättet får man en effektiv organisation med mycket hög miljökompetens. Jag tror att det är viktigt att sådana frågar hamnar rätt och att huvudansvaret för miljöfrågorna i stort, speciellt för vår motion, läggs hos Miljö och naturresursdepartementet som har bredare kunskaper och ett motsvarande utskott. När det gäller en miljövärnskår i Kristianstad sker det redan kontakter mellan kommunen och Miljöoch naturresursdepartementet som verkar lovande. Vi kommer också mycket väl ihåg att Kristianstad i fjol drabbades mycket hårt i samband med försvarsbeslutet då. Det innebar att både P 6 och A 3 kommer att försvinna. Kristianstad har alltså blivit en mycket hårt utsatt ort i dessa sammanhang. Det finns alltså lediga resurser där i fråga om personal, kunskap och lokaler. Vi menar att det är viktigt att man tar vara på detta. Genom en förläggning dit kan det också ske ett mycket nära samarbete med högskolan när det gäller utbildning och forskning. Högskolan skall nämligen ta i anspråk en del av byggnaderna på P 6 som nu blir lediga. Jag kan också nämna att vi från svensk sida har ställt oss mycket positiva till tanken i FN-studien om att militära resurser används i civila strävanden. Hela det svenska förberedelsearbetet inför UNCED syftade ju till att rikta uppmärksamhet på möjligheterna att använda militär teknik och kunskap för miljöändamål. Den svenske miljöministern betonade i sitt anförande vid konferensen att både tekniskt kunnande och pengar måste föras över från den militära sektorn till miljösektorn. Det är alltså viktigt att notera detta i denna fråga. Som vi ser det finns det en mycket bred uppslutning bakom tanken om ett civilt miljövärn. Vi anser att detta är mycket förpliktande för Sverige. Det är därför viktigt att man här hemma backar upp dessa idéer och avsätter resurser för en civil miljövärnskår. Slutligen kan jag notera att det är positivt med det ökande intresset från försvarsmaktens sida när det gäller miljöfrågorna -- att ta ansvar, vårda och återställa miljön. Det som jag vill påpeka är att den socialdemokratiska motionen Fö304 har ett vidare syfte än vad som har framskymtat i betänkandet. Den fråga som vi tar upp är ytterst angelägen. Vi ser en miljövärnskår som en stor tillgång nationellt och internationellt. Vi får nu naturligtvis driva denna fråga på andra vägar. Jag tycker att jordbruksutskottet ligger närmast till att ta hand om frågor av denna karaktär, eftersom detta utskott har ett totalansvar för miljöfrågorna.

Herr talman! Försvarsutskottets ställningstagande när det gäller samordningen och rationaliseringen av produktionen i Östersunds garnison är klokt. Det sparmål som statsmakterna uppsatte för de närmaste tio åren var 90 miljoner kronor netto.

Östersundsförslaget redovisar alla kostnader som skulle bli en följd av regeringsförslaget, nämligen ombyggnads och nybyggnadskostnader för försvaret och för högskolan, kaserner, motorområde, kontors och undervisningslokaler. Ett enigt utskott har ställt upp på det unika Östersundskonceptet. Det är bra. Det är otroliga och egendomliga antydningar som har förekommet i debatten om att militärledningen skulle strunta i det riksdagsbeslut som säkerligen snart är ett faktum. Men försvarsministerns ord, vi har inte ett försvar för generalerna, utan för landets medborgare, känns helt riktiga och i samband med Östersundsgarnisonen särskilt viktiga. Förr i världen brukade man tala om kungsord. Detta uttalande är snudd på det. Utskottets enighet på den här punkten och försvarsministerns ord borgar för att regleringsbrevet kommer att följa det som riksdagen om en stund beslutar, nämligen att ge regeringen till känna ett beslut som bygger på Östersundskonceptet. Det är bra. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det blir ett kort inlägg från min sida, t.o.m. kortare än den tillmätta tiden tillåter. Låt mig med anledning av Lisbeth Staaf-Igelströms anförande konstatera att det sannerligen inte föreligger några delade meningar på Värmlandsbänken om att det skulle vara mycket bra om det skapades ett s.k. kriscentrum i Karlstad. Ingen av oss vet emellertid vad det är för någonting. Det är egentligen en innovation. Men vi utgår från att vi kan börja med att få till stånd en etablering av myndigheter som redan finns i Karolinen -- dvs. den förvaltningsbyggnad som finns i Karlstad -- de myndigheter som nu rationaliseras och dess värre delvis försvinner. Vi utgår från att Räddningsverket kan utvecklas genom fortsatt kloka beslut i Försvarsdepartementet och att det kan föranleda en vidare utveckling också av någonting som har arbetsnamnet Riskcentrum. Det är bl.a. en mötesplats för internationella forskare. Vi har allihop motionerat om detta i riksdagen, genom underlag som välvilligt ställts till förfogande från länsstyrelsen. Det är ju så det går till. Karlstad har, som vi alla har konstaterat genom åren, åderlåtits oerhört starkt. Vid Zakrisdalsverken, där man har minskat antalet anställda från ca 1 200 till 0, blir det i dag i bästa fall 40 kvar. Detta är ett väldigt hårt slag. Nu kan vi inte bara räkna ett plus på 200 i Kristinehamn genom fusionen där utan att också räkna med att det försvinner ett helt regemente i Karlstad. Nu har försvarsministern och även försvarsutskottet varit så välvilligt inställda gentemot Karlstad och Värmland att man låter oss behålla försvarets sjukvårdsorganisation. Det som hittills hetat Försvarets sjukvårdsstyrelse och nu skall heta Försvarets sjukvårdscentrum. Vi är tacksamma för det. Där har försvarsministern från början fått gå emot alla remissinstanser, inte minst militärledningen, och endast haft stöd av sitt eget förnuft. Men nu får han också stöd av försvarsutskottet. Jag vet av erfarenhet att det är litet farligt att tacka för någonting i riksdagen när det har gått bra. Då kan det gå riktigt illa, för då vaknar någon och vänder på det hela. Men utskottet står som sagt enigt på den här punkten. Det är tacknämligt för Karlstad nu och i framtiden. Får jag till sist också säga att vi skall vara mycket glada för att det bara är en reservation från socialdemokratiskt håll då det gäller tvåbrigadsutbildning på hälften så många platser i Sverige. Det skulle nog inte bli så värst mycket med fusionens framtid i Kristinehamn om den socialdemokratiska anslagspolitiken på det här området genomfördes. Det handlar dels om en minskning på 600 miljoner nu, dels om en utebliven kompensation för kronkursens fall, vilket innebär 4,6 miljarder mindre för det militära försvaret under den här perioden. Då blir det knappast resurser för att ha den fredsorganisation som majoriteten bakom det här betänkandet vill genomföra och hålla fast vid och som vi är mycket tacksamma för, inte minst när vi noterar detta utifrån värmländska synpunkter. Jag skulle gärna vilja säga till Lisbeth Staaf Igelström och de andra socialdemokratiska kamraterna på Värmlandsbänken: Gör inte något halvdant, rösta med majoriteten! Den är den enda som säkerställer jobben i Kristinehamn.

Herr talman! Under den senaste tiden har arbetsskadeförsäkringen genomgått stora förändringar. Samordningstiden har utökats från 90 till 180 dagar. Denna samordning har vidare fått till följd att en karensdag infördes i arbetsskadeförsäkringen den 1 april i år. Arbetsskadebegreppet och bevisreglerna har förändrats så, att antalet ersatta skadefall kommer att halveras. De övergångsregler som riksdagen har beslutat om angående den senare förändringen innebar ett övervältrande av kostnader på trygghetsförsäkringarna, vilka administreras av arbetsmarknadens parter. De hitintills genomförda försämringarna innebär mycket stora ingrepp i försäkringen. Arbetsskadeförsäkringen bygger på skadeståndsrättsliga principer. Grunden för detta är att den som skadas i sitt arbete skall ges rätt till full kostnadstäckning för de skador som vållats genom arbetet. Den här principen har riksdagen hittills i stor enighet ställt sig bakom. I den nu aktuella propositionen sägs också att principen att en arbetsskada skall ersättas med högre belopp än annan skada alltjämt bör gälla. Dock anser föredragande statsrådet att kostnadsutvecklingen inom arbetsskadeförsäkringen samt att arbetsskadesjukpenningen kan verka rehabiliteringshämmande gör att denna princip bör gälla först vid en bestående nedsättning av arbetsförmågan. ytterligare en mycket kraftig försämring av försäkringen. Dessa förändringar kommer i många fall att innebära att den som skadas i sitt arbete får sämre ersättning än han skulle ha fått om han hade skadats av annan på sin fritid. Det kan inte vara rimligt att det skall vara på det sättet. Allt detta öpnar vägen för skadeståndsprocesser vid allmän domstol mellan arbetstagare som skadats i sitt arbete och deras arbetsgivare. Sådana processer kan bli mycket dyrbara för båda parter och också för samhället. Vi har haft denna ordning tidigare, och vi som då var med vill inte ha den tillbaka. Jag kan försäkra kammarens ledamöter att om man frågar enskilda arbetstagare och arbetsgivare vad de tycker, är svaret entydigt: Skadeståndsprocessandet var ett elände då och kommer att bli det nu också, om det här genomförs. Som vi framhållit vid tidigare behandling av arbetsskadeförsäkringen måste kostnaderna för arbetsskadorna angripas på ett helt annat sätt. Genom att försämra försäkringen tar man ju inte bort några arbetsskador och arbetssjukdomar -- inte en enda. Man gör det bara ännu värre för dem som drabbas. Det krävs helt andra åtgärder. Det krävs kraftfulla och målinriktade insatser för att få bort dåliga arbetsmiljöer. Det är bara genom att minska antalet inträffade arbetsskador som vi kan lyckas. Det är viktigt att vi gör det, främst för att förhindra lidande och bekymmer för de drabbade men också för att bryta den negativa kostnadsutvecklingen i arbetsskadeförsäkringen. Vi har i tidigare diskussioner framhållit och gör det igen: Vi anser det vara fel att nu, när det skall utredas en annan ordning för sjuk och arbetsskadeförsäkringen, vidta omfattande förändringar. Om innehållet i arbetsskadeförsäkringen kan behöva ändras, borde det självklart ankomma på utredningen att göra sådana överväganden. Om propositionens förslag antas av riksdagen, kommer det med alla säkerhet att leda till en markant minskning av antalet anmälda arbetsskador. Värdet och tillförlitligheten av det statistiksystem, ISA-systemet, som har byggts upp under en följd av år kommer på så sätt att försämras. Detta innebär i sin tur att möjligheterna att förebygga arbetsskador minskar, eftersom statistiken haft och har en mycket viktig funktion i detta sammanhang. Detta uppmärksammas också i propositionen. Där säger föredragande statsrådet att en sådan utveckling som jag här har beskrivit är oacceptabel och att frågan övervägs i regeringskansliet. Det är enligt min mening viktigt att ett förslag utarbetas skyndsamt. I propositionen finns också förslag om beräkning av livräntor. De regler som nu gäller har i många fall inneburit kraftiga såväl under som överkompensationer. De förändringar som föreslås i propositionen löser, enligt ett enigt utskott, inte de problem som föreligger beträffande under och överkompensationer. Utskottet är medvetet om att detta är svåra frågor. Vi har haft grundliga diskussioner men kommit fram till att det behövs mer ingående analyser än tiden nu medger. Det får därför ankomma på regeringen att på nytt överväga hur ett rättvist och samtidigt administrativt enkelt system för beräkning av arbetsskadelivräntor bör utformas. Det föreslår vi ett tillkännagivande om. Vidare föreslår utskottet -- under den tid som regeringen behöver innan ett nytt förslag kommer -- en tillbakagång till de regler som gällde före den 1 januari 1993. De som har missgynnats av de nuvarande reglerna skall ges möjlighet att få sin livränta omprövad. I och med det har utskottet gjort vad som tillfälligtvis har ansetts möjligt i en svår teknisk fråga. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen. Jag skall också säga några ord om de två särskilda yttranden som är fogade till betänkandet. Vi konstaterar att regeringen vid utformningen av direktiven till den beredning som skall föreslå en ny ordning för sjuk och arbetsskadeförsäkringen i väsentliga delar har beaktat våra synpunkter. Vi vill ändå ytterligare markera att en ny försäkring, antingen den handhas av arbetsmarknadens parter eller innebär en utveckling av den nuvarande försäkringen, måste vara obligatorisk, uppbyggd enligt inkomstbortfallsprincipen och solidariskt finansierad samt ha en fördelningspolitisk profil. Försäkringen måste också vara utformad så att den hävdar arbetslinjen och stimulerar till förbättringar av arbetsmiljön. I ett annat särskilt yttrande berör vi företagshälsovården. När beslutet om avveckling av statsbidraget fattades, var vi kritiska till detta. Vi menade att detta kunde få ske endast om en lagstiftning om obligatorisk företagshälsovård infördes. Det förslag som finns i den nu aktuella propositionen är bara en konsekvensändring. Vi vill dock på detta sätt passa på att understryka företagshälsovårdens viktiga roll. Vi anser att regeringen snarast bör återkomma med förslag om lagstadgad företagshälsovård.

Herr talman! Svenska politiken har utlovat en välfärd, garanterad av socialförsäkringar, som är helt orimlig. Arbetsmarknadsfondens skuldsättning ökar i raketfart. ATP kommer inte att hålla, osv. Vi har ett system, där vi betalar folk för att inte arbeta. 60 % av befolkningen avlönas av den offentliga sektorn eller av diverse försäkringskassor. Ny demokrati anser att bidrag är till för att hjälpa dem som har det sämst ställt eller inte kan klara sig själva på annat sätt. Miljonärer t.ex. skall inte behöva barnbidrag. Försäkringssystemen bör vara just försäkringssystem, dvs. system där premierna kan täcka försäkringskostnaderna. Detta gäller trafikskadeförsäkring, arbetsskadeförsäkring och arbetslöshetsförsäkring. Dagens socialförsäkringssystem består av en myriad av olika nivåer. Ingen -- förutom möjligen något fåtal tjänstemän på försäkringskassorna -- har i dag en överblick över alla system. Ingen kan t.ex. med någon logik förklara varför den som vårdar sjukt barn skall ha högre ersättning än den som själv är sjuk. Ingen kan heller förklara hur man på ett effektivt och rationellt sätt skall kunna övervaka och kontrollera att inte föräldern till ett sjukt barn även sjukskriver sig själv hos arbetsgivaren. Det nyss nämnda är endast ett axplock av orättvisor inom systemet samt av möjligheter att på ett olagligt sätt tillförskansa sig extra inkomster. Alla vet att dagens system är otidsenligt och lätt att manipulera med. Varför gör man då inget? Med ett dessutom löpande, intill galopperande, budgetunderskott rullar man i stort sett tummarna och hänvisar till pågående utredningar. Regeringen har nu sent omsider påbörjat ett arbete mot mer enhetlighet i ersättningsnivåerna alltefter Ny demokratis intentioner, men helhetsbegreppet saknas fortfarande. Alltför många inslag finns kvar i systemet som manar oseriösa människor att bidragsoptimera. Ersättningsnivåerna vid frånvaro från arbete skall vara enhetliga, oavsett om orsaken till frånvaron är exempelvis sjukdom, arbetsskada, tillfällig vård av barn, lönegaranti, smittbärarpeng eller beredskapsarbete. Även Lindbeckkommissionen betonar vikten av enhetliga nivåer. Lönegarantin är fortfarande föremål för omfattande bedrägerier och snedvrider konkurrensen till nackdel för hederliga företagare. Ny demokrati har motionerat om en total reformering av systemet. Den generella ersättningsnivån i de allmänna försäkringarna bör med hänsyn till nuvarande ekonomiska läge bestämmas till 70 % av den försäkrades inkomst. Ersättningsnivån skall inkludera sjuklön och ersättningar från av arbetsgivaren betalda försäkringar. Ersättningsnivån måste vara densamma i alla behovssituationer, dvs. såväl vid egen sjukdom, arbetsskada och barns sjukdom som vid annan vård av barn, arbetslöshet, garantilön utan arbete, beredskapsarbete och andra behovssituationer. Ju mer samhällsekonomin tillåts urholkas, desto mer nödvändigt blir det att reducera utgifterna i de allmänna försäkringarna. Det är också nödvändigt att kombinera lägre utgifter med egenavgifter för den som har löneinkomst. Ett stimulansbidrag på ytterligare 10 % utges vid aktiv, yrkesinriktad rehabilitering, arbetsmarknadsutbildning med klart sikte på arbete, beredskapsarbete och arbete med garantilön. Detta stimulansbidrag skall gälla även för de människor som ställer sig till förfogande för rehabilitering men inte kan få det av olika orsaker. Nuvarande tak på 7,5 basbelopp för beräkningsunderlaget bör med hänsyn till det statsfinansiella och samhällsekonomiska läget sänkas till vad som motsvarar den maximala nivån i arbetslöshetsförsäkringen, dvs. en genomsnittlig industriarbetarlön eller ca 5 basbelopp. En sådan ändring leder till större besparingar än vi tidigare har angivit. Fördelarna med detta system är många. Det är enkelt att administrera och lätt att förstå. Det ger lägre kostnader för såväl ersättningarna som dess administration. Ju aktivare man är, desto högre ersättning får man. Det lönar sig alltid att arbeta, och det finns en självrisk i alla delar av systemet. Mer produktivt arbete blir utfört. Alla behandlas lika. Ingen får mer och ingen får mindre än någon annan. Det ger inte utrymme för spekulation mellan olika försäkringar. Med de föreslagna nivåerna sparar staten åtskilliga miljarder kronor. Till detta kommer avsevärda dynamiska effekter, som på litet sikt i stor utsträckning kommer att bidra till förbättrade statsfinanser och en sund samhällsekonomi. De besparingar som arbetsgivarna gör på detta dras in via arbetsgivaravgifterna. Med viss glädje kan jag konstatera att ett enat utskott anser det värdefullt att en bred genomlysning av såväl utformningen som finansieringen av en ny ordning för sjuk och arbetsskadeförsäkringen och förtidspensionen nu kommer att genomföras samt att direktiven möjliggör detta. Att utskottet dessutom inte ser något hinder i att de olika synpunkter som framförs i motionerna skall bli föremål för överväganden tolkar jag såsom mycket positivt. Skulle man därtill kunna bortse från all politik och enbart har Sveriges bästa framför ögonen, vore det en stor seger för oss alla. Men det är kanske litet för mycket att begära att alla samlar sig bakom Ny demokratis politiska linje. Herr talman! För att underlätta utformningen av beredningens direktiv och därmed tillämpa en effektiv och bra målstyrning yrkar jag bifall till våra motioner Sf244 samt Fi211 yrkande 8, vilka täcks av reservation 1 i betänkandet. Med riksdagens stöd i kommande votering har vi då inte bara snabbat upp processen för beredningen utan även sparat in på skattebetalarnas medel. Dessutom har vi bidragit till att landsätta och förverkliga en vettig lösning.

Herr talman! Partierna har nu fått en anmaning att utse representanter till en kommande utredning om sjuk och arbetsskadeförsäkringen. Kommittédirektiven redovisas i betänkandet. Därmed är vårt motionsyrkande om en utredning tillgodosett. Det råder en allmän enighet om att vårt socialförsäkringssystem måste förändras, dels därför att det finns inbyggda orättvisor i systemet, dels därför att kostnaderna för systemet tenderar att bli så höga att det inte längre är ekonomiskt försvarbart. Det faktum att socialförsäkringssystemet är en del av transfereringssystemet gör att socialförsäkringssystemet blir oöverblickbart och ohanterligt. Vi skulle därför vilja se att man gjorde en uppdelning -- en lösning där socialförsäkringarna är frikopplade från transfereringarna. I kommittédirektiven redogörs för tre utredningslinjer. Den som tilltalade mig mest när jag läste igenom direktiven är kanske den andra. Det står där att ett alternativt förslag till lösning bör vara en utveckling av den nuvarande försäkringen, så att försäkringarna vad gäller finansieringen ges en helt fristående ställning i förhållande till statsbudgeten. Mina tankar om att skilja på försäkringar och transfereringar gör att jag då frågar mig vad som skall hända med de andra försäkringarna: exempelvis arbetslöshetsförsäkringen och föräldraförsäkringen. Pensionsförsäkringarna behandlas i en annan utredning. Jag tycker att det hade varit värdefullt om det i direktiven hade funnits en öppning för att man skulle kunna ta ett helhetsgrepp på alla försäkringar. Det som sedan skulle vara kvar som transfereringar skulle vara barnbidrag, bostadsbidrag, bidragsförskott, handikappersättning, vårdbidrag, ersättning för kontaktdagar m.m. Man skulle utreda om det i transfereringssystemet finns flera bidrag än barnbidraget som skulle kunna göras generella för att göra besparingar inom byråkratin. Vi skulle vilja se ett socialförsäkringssystem som hänger samman med tillväxten och som innebär en automatisk anpassning till de totala ekonomiska resurserna. Det skulle vara ett system som varken finansministrar eller riksdagsbeslut i princip skall kunna manipulera med för att reglera statsfinanserna. Det skulle vara ett transfereringssystem som blir ett mått på hur mycket av landets resurser riksdag och regering vill omfördela. Så, herr talman, vill jag tala om Vänsterpartiets meningsyttring och reservationerna. Vänsterpartiet kommer att rösta för reservation 2. Jag ställer mig helt bakom den mening Socialdemokraterna ger uttryck för där. Vi håller med i kritiken av det faktum att man först är överens om att utreda sjuk och arbetsskadeförsäkringarna och sedan föregår denna utredning genom att mer eller mindre slopa hela eller åtminstone stora delar av den försäkringsgren som skall utredas. Därtill bör nämnas -- vilket Nils-Olof Gustafsson gjorde -- att skärpningen av bevisregeln vid klassning av en arbetsskada redan är genomförd. Förlängningen av samordningstiden och nedsättningen av beloppen inom sjukförsäkringen är genomförd. Det som fortfarande återstår är förslaget att efter 365 dagar skriva ned ersättningen med ytterligare 10 %. Det blir intressant att se vad som händer med det. Det generella statsbidraget till företagshälsovården togs bort 1993. Det beskrivs också i betänkandet. Jag håller inte riktigt med om att det bara är en konsekvensändring. Nu mönstras ju alla ersättningar ut där förmånen utgått med anledning av vård som lämnats inom företagshälsovården. Därmed slås den ekonomiska grunden för företagshälsovården ut. Detta sker när betydelsen av det förebyggande hälsovårdsarbetet och kunskapen om arbetsmiljöns betydelse för rehabiliteringsmöjligheterna äntligen har börjat få genomslag i samhället. I Vänsterpartiets meningsyttring tar vi även upp vårt motionsyrkande om att 180 dagar av de 240 som skall kunna tas ut vid närståendevård av person som genom sjukvården har smittats av hiv skall vara semesterlönegrundande. Utskottsmajoriteten anser att det skulle bli för dyrt för en arbetsgivare om man räknar flera dagar än 45 som semesterlönegrundande. I en annan del av betänkandet påpekas det att antalet sjuka som i dag blivit smittade genom sjukvården alldeles riktigt är mycket litet. Ingen förväntar sig väl att antalet smittade som smittats den vägen skall bli fler. Förslaget när det gäller att något gottgöra dem som har drabbats av hiv genom sjukvården är ju i sin helhet mycket positivt. Jag tycker att det är ett utslag av en i sammanhanget opassande njugghet att då säga nej till Vänsterpartiets förslag vad gäller antalet semesterlönegrundande dagar. Det innebär ju egentligen inte så stora ekonomiska konsekvenser, men det skulle ha en stor psykologisk betydelse om man i detta fall följde de regler som redan finns inom sjukförsäkringen. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande 17 behandlas med anledning av proposition 1992/93:178 ett antal socialförsäkringsfrågor. Där finns bl.a. direktiven för en ny sjuk och arbetsskadeförsäkring, förslag till lag om avgiftsfria sjukvårdsförmåner för vissa hivsmittade, förslag till förbättringar för biståndsarbetare, förslag till slopande av arbetsskadesjukpenningen och ett klarläggande beträffande arbetsskadelivräntorna. Jag skall beröra en del av frågorna i mitt anförande. Herr talman! Jag vill först ta upp direktiven för en ny sjuk och arbetsskadeförsäkring. Direktiven har tagits fram efter den uppgörelse som skedde mellan regeringen och Socialdemokraterna i september Det är en självklarhet att en beredning av så stor vikt för hela svenska folket måste styras av distinkta direktiv som leder till ett för välfärdsstaten gott resultat. Huvudalternativet för beredningen skall då vara att föra över sjuk och arbetsskadeförsäkringarna till arbetsmarknadens parter. Ett annat alternativ som skall utredas innebär att finansieringen skall ges en helt fristående ställning i förhållande till statsbudgeten och få inriktningen att förstärka försäkringsmässigheten i systemet. Ett tredje alternativ som skall utredas innebär en obligatorisk försäkring som kan tecknas av den enskilde eller dennes arbetsgivare under konkurrens mellan olika försäkringsgivare. Direktiven slår också fast att arbetsgivaren skall bekosta arbetsskadeförsäkringen eftersom ansvaret åvilar arbetsgivaren i fråga om ersättning för arbetsskada. Administrationsfrågorna är också viktiga så att inte den väl fungerande försäkringskasseorganisationen slås sönder utan att den kompetens som finns hos personalen tas tillvara. Herr talman! Utskottet har tagit del av de direktiv som framförhandlats av regeringen och Socialdemokraterna. Det förvånar mig att Socialdemokraterna i ett särskilt yttrande tar upp samma frågor. I yttrandet säger Socialdemokraterna att regeringen i väsentliga delar beaktat deras synpunkter. Trots detta måste man utveckla nya argument för det som vi är överens om. Jag vill påstå att direktiven är så välskrivna och samtidigt så öppna att en mycket stor genomlysning av sjuk och arbetskadeproblematiken kan göras. Rehabiliteringslinjen skall fullföljas, vilket innebär att såväl arbetslinjen som förbättringar av arbetsmiljön kommer att vara viktiga inslag i en ny försäkring. Självfallet skall staten också ha ett avgörande inflytande så att inte de som står utanför arbetsmarknaden missgynnas. Eftersom Socialdemokraterna haft ett mycket stort inflytande på utformningen av direktiven förutsätter jag att vi är överens om att grundläggande principer som rehabilitering, minskad långtidssjukskrivning och minskade ohälsotal skall vara grunden även i en ny sjuk och arbetsskadeförsäkring. Herr talman! I ett antal år har motioner väckts för att förbättra trygghetssystemen för biståndsarbetare, så även i år av Erling Bager och Bengt Rosén. I propositionen föreslås att biståndsarbetare utsända av bl.a. kyrkor och enskilda organisationer skall få en sjukpenninggrundande inkomst vid hemkomsten som motsvarar lägst den sjukpenninggrundande inkomst som gällde omedelbart före biståndsarbetet. Detta gäller också medföjande make och sambo. I propositionen föreslås också förbättringar i föräldrapenningen som innebär att föräldrapenning motsvarande förälderns sjukpenning kan utges vid återkomsten till Sverige för barn som är födda under utlandsvistelsen. Regeringen tar även upp administrativa ändringar som innebär att kontaktdagar kan tas ut från och med det år under vilket barnet fyller fyra år. Herr talman! I betänkandet föreslås att arbetsskadesjukpenningen slopas och att sjukpenning skall utgå vid arbetsskada.

Regeringen poängterar att principen att en arbetsskada skall ersättas med högre belopp skall gälla. Det stora antalet arbetsskadeärenden medför långa handläggningstider som i sin tur är hämmande för rehabilitering. Den som anmält en arbetsskada vill också ha ett beslut innan rehabilitering inleds. Arbetsskadesjukpenningens höga nivå är hämmande för viljan att delta i rehabilitering. När alla är ense om att arbetsskadesjukpenningen och utvecklingen inom arbetsskadeförsäkringen är rehabiliteringshämmande bör principen gälla först vid en bestående nedsättning av arbetsförmågan. Herr talman! Socialdemokraterna uppgav i regeringsställning att arbetskadeförsäkringen måste ses över. I samband med ändrat arbetsskadebegrepp hävdade de, även Nils Olof Gustafsson som ingick i utredningens referensgrupp, att visserligen borde arbetsskadebegreppet ändras, men inte så som utredningen föreslog och inte just då. År efter år har bristerna i arbetsskadefonden redovisats samtidigt som alla bedömare varit eniga om att arbetsskadeförsäkringen är rehabiliteringshämmande. Trots detta motsätter sig Socialdemokraterna tidigare ändrat arbetsskadebegrepp och nu i dag också utmönstringen av arbetsskadesjukpenningen. Någon hänsyn till de människor som drabbas av ett förlegat system tas inte. Herr talman! De ändrade reglerna för beräkning av livräntor har inneburit såväl över som underkompensation med åtskilliga tusentals kronor. Ett enigt utskott har därför diskuterat olika förslag för att undanröja de olägenheter i kompensationshänseende som uppkommit. Eftersom utskottet inte kan acceptera att de nuvarande olägenheterna får bestå ens under en kortare tid, föreslås en tillbakagång till de regler som gällde före 1 januari 1993. Utskottet föreslår att de som missgynnats skall ha möjligheter att ansöka om att få sin livränta omprövad. Herr talman! I en reservation föreslår Ny demokrati att ersättningsnivåerna vid sjukdom, arbetsskada, vård av sjukt barn, förtidspension och arbetslöshet skall vara 70 % av inkomstbortfallet. Dessutom kräver de att inkomsttaket skall sänkas från 7,5 basbelopp till 5 basbelopp. Herr talman! Det är bra att Ny demokrati inser att socialförsäkringarna behöver förändras, men de saknar tydligen förståelse för att människor med huvudsakligen låga inkomster omöjligen klarar en ersättningsnivå på 70 %. Resultatet blir att allt fler hänvisas till socialvården för kompensation när de inte klarar att upprätthålla rimliga levnadsförhållanden som att behålla sin villa och bil m.m. En övervältring av kostnaderna på socialbidragssektorn är ingen framkomlig väg. Det är väl snarast ett exempel på den rundgång i systemen som Ny demokrati i andra sammanhang säger sig motarbeta. I en meningsyttring tar Vänsterpartiet upp företagshälsovården. De motsätter sig att statsbidragen avvecklas. De tror inte på att företagshälsovården kan vara så kreativ att den klarar av att bedriva en betydelsefull verksamhet utan statsbidrag. Vänsterpartiet har ju en förkärlek för att alltid bjuda över regeringen när det gäller statsbidrag till både det ena och det andra. Som oppositionsparti går det naturligvis bra att göra detta, men regeringen och regeringspartierna måste ju se till helheten i budgeten. Herr talman! Eftersom jag har litet tid över kan jag också ta upp några synpunkter från mina meddebattörer. Nils-Olof Gustafsson säger att arbetsskadorna skall angripas på ett annat sätt. Vi är självfallet eniga om att det är viktigt att fortsätta insatserna för arbetsmiljön, för rehabilitering osv., Nils-Olof Gustafsson. Jag tycker inte att det finns något motsatsförhållande i detta att man har en rationellare arbetsskadeförsäkring samtidigt som man fortsätter arbetsmiljöarbetet. Jag vill inte gå in i någon vidare polemik med Ny demokrati om huruvida den offentliga sektorn är tärande eller närande. Det ingick i Arne Janssons inledning. Jag vill inte heller ta upp bedrägerierna. Självfallet finns det ett och annat sådant i alla system. De skall beivras. Det bör vi kunna vara överens om. Men det är inte så, Arne Jansson, att vi i regeringspartierna har rullat tummarna när det gäller de här frågorna. Ny demokrati gör det alldeles för lätt för sig när man säger det. Jag tror inte heller att mindre politik i Sveriges riksdag skulle gynna de svaga i samhället. Det skulle snarast bli så att de får klä skott för det som systemen innebär. Herr talman! Jag yrkar till sist bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på de reservationer som fogats vid betänkandet.
Herr talman! Jag tycker inte att Sigge Godin skall bli förvånad över att vi i ett särskilt yttrande ytterligare vill understryka vad vi anser vara grundbultarna i en ny försäkring. dvs. att den, som jag sagt, skall vara obligatorisk, uppbyggd enligt inkomstbortfallsprincipen, vara solidariskt finansierad och ha en fördelningspolitiskt riktig profil. Jag tycker inte att Sigge Godin skall vara förvånad över att vi vill understryka detta. Faktum är att även regeringsföreträdare i ett särskilt yttrande vid samma betänkande har synpunkter på direktiven. Sigge Godin pekar vidare på den negativa kostnadsutvecklingen inom arbetsskadeförsäkringen. Han har rätt i att den snabba kostnadsökningen inger oro. Men jag hävdar att regeringen och riksdagsmajoriteten angriper detta problem från fel håll, när man ensidigt ger sig på att försämra försäkringens innehåll. I stället borde man, som den tidigare regeringen föreslog, göra en ordentlig analys och utvärdering av hur praxis utvecklas i försäkringsdomstolarna. Med ett sådant grundligt underlag skall man kunna göra bedömningar av om det behövs förändringar i försäkringens innehåll. Nu konstaterar man bara att kostnaderna stiger och försämrar försäkringen utan att göra någon som helst analys av vilka konsekvenser det får för de försäkrade och i övrigt. Jag understryker att dessa överväganden och bedömningar självfallet skall göras av den utredning som nu är under tillsättande och vars direktiv vi här diskuterar.
Herr talman! Jag tycker att Socialdemokraterna nu för tiden alltför ofta ändrar sin position i politiken. Så har t.ex. skett bara på den korta tid som vi har arbetat med detta betänkande, sedan regeringen utfärdade direktiven till utredningen om ny sjukoch arbetsskadeförsäkring. Ni vill till detta foga till något ytterligare, men det särskilda yttrandet innehåller faktiskt ingenting. Som jag nyss sade från kammarens talarstol är vi helt eniga om dessa viktiga frågor och kan gå igenom dem med stor bredd och även på djupet. Jag tror säkert att man kan komma fram till lösningar som är mycket bra och tillfredsställande både för systemet och för de människor som omfattas av det. Nils-Olof Gustafsson säger att regeringen ensidigt ger sig på arbetsskadeförsäkringen, men det är faktiskt inte så. Jag vill peka på en enda punkt. Riksförsäkringsverket krävde inga höjda anslag till rehabilitering i årets budget. Trots detta lade regeringen på flera hundra miljoner kronor, eftersom vi tycker att rehabilitering av människor är det allra viktigaste för att få dem att komma tillbaka till arbetet, att inte bli passiviserade, utslagna och hänvisade till förtidspension osv. Jag tycker alltså att den bedömning som Nils-Olof Gustafsson gör av vårt arbete på detta område helt enkelt är felaktig. Nils-Olof Gustafsson sade i sitt inledningsanförande att förändringen av arbetsskadesjukpenningen drastiskt kommer att försvåra det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Jag delar inte den pessimistiska uppfattningen. Jag tror att en bra arbetsmiljö mycket väl kan upprätthållas jämsides med att det görs förändringar i socialförsäkringssystemen. Det skall naturligtvis inte, Nils-Olof Gustafsson, behöva inträffa arbetsskador på en arbetsplats för att arbetsmiljöarbetet skall kunna upprätthållas. Då är hela systemet felaktigt, och jag tror inte heller att det kommer att bli så.
Herr talman! När det gäller direktiven sade jag ju att regeringen i väsentliga delar har tillmötesgått våra synpunkter. Men det finns många profitörer i dessa sammanhang som bl.a. har velat diskutera det förhållandet att systemet skall vara uppbyggt på inkomstbortfallsprincipen. Vi tycker att det är viktigt att betydelsen härav understryks i betänkandet. Jag är helt övertygad om att åtminstone Sigge Godin håller med mig om att inkomstbortfallsprincipen skall gälla. Alla insatser som kan göras för att förbättra rehabiliteringsverksamheten är välkomna. Rehabiliteringsverksamheten är ett av de stora problemen i detta sammanhang, och jag är inte så säker på att regeringen gjort vad som kan göras därvidlag. Jag kan bara peka på vad vi har haft uppe tidigare. Vi var när det stora betänkandet på området antogs i kammaren rörande överens om att företagshälsovården skulle spela en viktig roll i rehabiliteringsarbetet. Men det första som regeringen gjorde på det området var att dra in statsbidragen för företagshälsovården. Man kanske ändå kan tala om något av en läpparnas bekännelse i detta sammanhang. Vi är inte överens om ISA-statistikens betydelse. Sigge Godin är faktiskt inte heller överens med sitt eget statsråd. I propositionen anförs att detta kan bli ett problem och att regeringen nu håller på att bereda ett förslag. Jag framhöll bara att jag emotser ett sådant förslag snabbt. Det får inte bli något glapp i statistiken, eftersom den spelar en viktig roll i det förebyggande arbetet.
Herr talman! Låt mig beträffande företagshälsovården säga att statsrådet har velat vänta till dess att parterna på arbetsmarknaden har avslutat sina förhandlingar. Det är då rimligt att överlåta till regeringen att återkomma när den finner tidpunkten härför vara lämplig. Visst har företagshälsovården mycket stor betydelse. Enligt min mening har den så stor betydelse att parterna mycket väl skall kunna klara den själva, utan några statsbidrag. Den är ändamålsenlig och bra för företagen, och dessutom tjänar de pengar på den i det system som vi har satt i sjön. Det är utmärkt att de tar tag i detta och i första hand försöker komma fram till förhandlingslösningar. Beträffande rehabilitering säger Nils-Olof Gustafsson att regeringen minsann inte har gjort tillräckligt. Nej, ingen regering har gjort tillräckligt när det gäller rehabilitering. Det är ett fortlöpande arbete, som måste bedrivas med fortsatt intensitet. Det är enda vägen för människor att komma tillbaka till arbetslivet och att kunna klara sig själva i stället för att få en passiv tillvaro med sjukbidrag och förtidspension. Jag tror att vi är helt överens om detta. Jag tycker ändå att denna regering har gjort mera än vad den socialdemokratiska regeringen gjorde på detta område. Låt oss vara överens om att vi skall jobba vidare med dessa frågor och oavsett vilken regering som sitter pressa den till att fortsätta detta arbete.
Herr talman! Sigge Godin försöker här utmåla Ny demokrati som något hemskt och farligt genom att återge bara delar av det tal som jag nyss framförde. Vi talade om att sänka basbeloppen, men Sigge Godin nämnde inte att vi vill skapa ett incitament för den arbetsskadade att genomgå rehabilitering. De nuvarande försäkringsnivåerna är för höga, och därför saknas incitament för den arbetsskadade att försöka sig på en rehabilitering. Vi har föreslagit ett 10-procentigt stimulansbidrag till dem som vill låta sig uppföras på en väntelista för rehabilitering. Det kanske inte finns möjligheter att omedelbart påbörja en rehabilitering, men jag tycker att vi skall ta fasta på dem som ställer sig positiva till en rehabilitering. Sigge Godin tyckte att det var bra att vi ställer upp för besparingar. När vi gick ut i valrörelsen sade vi att vi ville spara 196 miljarder på fem år. Då skrattade alla åt oss och sade att det var omöjligt, men den nuvarande regeringen har ambitionen att överträffa oss ordentligt när det gäller sparande. Uppgiften är tydligen inte helt omöjlig. Vi tycker att det i dag är alldeles för lätt att ''bidragsoptimera'' och att det måste göras något konstruktivt för att motverka detta. Vi menar att nuvarande passiva inställning bör skärpas, så att något händer på detta område. Detta påpekade jag också i mitt anförande.
Herr talman! Självfallet hinner man inte på tio minuter återge varje detalj i ett helt anförande. Det finns inte heller någon som helst anledning till det, när alla kammarens ledamöter kan läsa det i morgon i trycket. Jag tycker att Arne Jansson är långt ifrån verkligheten, trots att det blivit något av ett honnörsord att ni vet hur det förhåller sig ute i verkligheten. Många människor med låga inkomster klarar sig inte med exempelvis en 70-procentig ersättning. Man måste se till verkligheten. Man skall inte hänvisa dessa människor till socialbidrag. Varken jag eller mina kolleger i regeringspartierna delar Arne Janssons människosyn. Vi har faktiskt satsat på en karensdag, en 65-procentig ersättning utgår från den andra eller tredje sjukdagen och i nästa steg en 80-procentig ersättning. Dessutom utgår Arne Jansson! De här nivåerna är väl bra att spela med. Man behöver faktiskt inte slå ut människorna innan man erbjuder dem att återkomma till förvärvslivet. Jag tycker inte att det är rimligt. Vi skall ha i gång människor fortast möjligt, och då måste de också kunna behålla hus och hem. Man skall inte först slå ut dem och sedan plocka upp dem för rehabilitering. Den modellen fungerar inte i verkligheten.
Herr talman! Det som jag först reagerar mot i Sigge Godins anförande är att han inte håller sig till det som sägs i debatten utan hänvisar till att det kan läsas i protokollet i morgon. Man kan inte rycka ut några få ord ur sitt sammanhang och debattera dem. Man måste diskutera hela andemeningen i det som har sagts i debatten. Det andra som jag reagerar mot är den ersättningsnivå som Sigge Godin talar om. Det är jättebra att det finns en ersättningsnivå, men det är fel om den inte ger något incitament till rehabilitering efter en skada. Man säger passivt att man har det så bra att man inte ens vill försöka. Vi vill att det skall finnas ett incitament för att försöka sig på en rehabilitering när så kan behövas.
Herr talman! Jag vill först säga att jag tycker att Arne Jansson när riksmötet är slut skall ägna ett par dagar eller en vecka åt att besöka närmaste försäkringskassa och där gå igenom de regler som gäller för människor som av olika skäl är sjukskrivna. Han kommer då att konstatera att det finns mycket stränga regler för erhållande av sjukpenning och för ersättning vid rehabilitering. Vi behöver inte polemisera om huruvida vi skall debattera hela våra anföranden eller inte. Mitt långa anförande har inte nämnts av Arne Jansson, så det kan vi lämna därhän. Jag återkommer i stället till den människosyn som ni förfäktar, att man först skall slå ut människor och sedan rehabilitera dem. Detta står inte regeringspartierna bakom. Vi skall ha ett socialförsäkringssystem som gör att människor klarar att tillfälligt leva på en sänkt ersättningsnivå. De skall sedan så snart som möjligt med hjälp av olika former av medicinskt eller arbetsinriktad rehabilitering kunna komma tillbaka till arbetslivet. Det är en förtjänst för den enskilda människan, men också en förtjänst för samhället.

Herr talman! Det var ett billigt och felaktigt påhopp av Sigge Godin att påstå att vi som oppositionsparti skulle ha varken anledning eller vilja att ta ekonomiskt ansvar. Sigge Godin är säkert medveten om att Vänsterpartiet inte lägger fram förslag som inte är finansierade. Vidare säger Sigge Godin att vi gick emot att det generella statsbidraget till företagshälsovården togs bort. Javisst, det gick vi emot. Men det är inte den frågan som debatteras i dag. I dag debatteras frågan om att alla ersättningar i såväl AFL, LFA som lagen om personskydd mönstras ut i de fall där förmånerna har utgått med anledning av att vården har givits inom företagshälsovårdens ramar. Med de föreslagna förändringarna rycks grunden undan för företagshälsovårdens arbete. Samhället avsäger sig då möjligheten att med hjälp av det offentliga systemet bringa ned kostnaderna för ohälsa. Sigge Godin kommenterade över huvud taget inte vårt andra yrkande i vår meningsyttring. Det handlar alltså om att ha rätt att räkna 180 dagar som semesterlönegrundande vid närståendevård av person som blivit hiv-smittad inom sjukvården. Till sist vill jag påpeka att det stora problemet inom detta område i dag är ju att rehabiliteringsvården inte är tillräckligt utbyggd. Det handlar inte om att människor försöker att lura till sig pengar genom att inte vilja genomgå rehabilitiering.
Herr talman! Jag tycker liksom majoriteten i utskottet att det förslag regeringen har lagt fram angående semesterlöneersättning vid anhörigvård av hiv-smittade är väl avvägt. Berith Eriksson säger att Vänsterpartiet visst vill ta ansvar för ekonomin. Det är klart att ni på ert sätt kanske någonstans finansierar era förslag. Men frågan om statsbidrag till företagshälsovården är ett exempel på att ni gärna vill plussa på. Jag skall ge Berith Eriksson rätt i att det är ett bra löfte när ni i Vänsterpartiet säger att utredningen om sjuk och arbetsskadeförsäkringen är intressant och att ni vill medverka till att hålla kostnaderna inom rimliga ramar osv. Vi får se var ni hamnar någonstans när vi kommer till slutfasen i utredningen. Är ni då beredda att medverka till att sjuk och arbetsskadeförsäkringen kan klara sig på avgifter, egenavgifter och karensdagar? Vi får se vad det blir för resultat, Berith Eriksson. Jag välkomnar Vänsterpartiet i den debatten. Jag förutsätter, Berith Eriksson, att ni tar det ansvaret. Kan vi bli eniga i Sveriges riksdag i dessa frågor kommer det att vara möjligt att klara socialförsäkringssystemen på ett utmärkt sätt. Systemen skall utgå från vad den enskilde förlorar i förtjänst och vad som ger en rimlig möjlighet för sjuka skadade att klara sig fram till rehabiliteringen.
Herr talman! Jag vill först ta upp frågan om rätten till semesterlönegrundande ersättning till dem som vårdar personer som blivit hiv-smittade inom sjukvården. Jag tycker fortfarande att det är njuggt att inte följa de regler som finns inom sjukförsäkringen när det gäller frågan om vilken ersättning som skall räknas som semesterlönegrundande. För det första gäller detta ett fåtal personer. För det andra är det en utopisk tanke att föreställa sig att en person skulle kunna ha både 180 egna sjukdagar plus 240 dagar för närståendevård. Det skulle vara av stort symbolvärde att inte bromsa i en sådan fråga som inte gäller stora pengar. Vi i Vänsterpartiet tar ansvar och vi budgeterar våra förslag. Men vi vill i mångt och mycket ha en annan fördelning än vad de borgerliga partierna och denna regering vill ha. Jag är helt överens med Sigge Godin om att försäkringarna skall lyftas ut ur statsbudgeten och att de skall stå på egna ben. Sigge Godin hörde att jag sade i mitt anförande att jag också vill att andra försäkringar skall tas med i utredningen. Vi i Vänsterpartiet har fått nog av plottrandet i försäkringssystemet. Ett exempel är hur vi alla i dag går in och river och rycker i dessa stora system.
Herr talman! Vi är inte överens, Berith Eriksson, i frågan om semesterlöneersättningen för anhöriga till hiv-smittade. Vi har en uppfattning, och Vänsterpartiet måste få ha sin uppfattning. Det är lätt för er, Berith Eriksson, att säga att ni vill ha en annan fördelning i fråga om socialförsäkringarna. Men ni plottrar också. Ni vill ju sänka taket i ersättningen från 7,5 basbelopp. Det är klart att det blir till slut omöjligt när systemen snickras ihop från alla möjliga håll. Den uppfattningen kan vi vara överens om. Vi får hoppas att de som skall sitta med i sjuk och arbetsskadeutredningen kan komma överens så långt att de kan utforma ett system som går runt av sig självt och som ger incitament till rehabilitering och att komma tillbaka till arbetslivet. Min bestämda uppfattning är -- och jag tror att Berith Eriksson delar den uppfattningen -- att det mest människovärdiga är att människor kan få vara kvar i arbetslivet och få känna gemenskapen på en arbetsplats. Samtidigt bidrar de till försörjningen av såväl barn som gamla, och dessutom tryggar de sin egen ålderdom. Det finns alla skäl till att göra dessa avvägningar. Men det går inte alltid att från vissa håll bjuda över. Då kommer sjukförsäkringssystemet aldrig att fungera. Det måste finnas en självrisk. Det kanske måste finnas en egenavgift. Arbetsgivarna skall bidra med sin del i detta. Arbetsgivaren skall stå för kostnaden i arbetsskadeförsäkringen. Alla de olika underskotten i försäkringarna måste undanröjas. Vi är på väg att göra det. Jag har inte känt något större stöd från Vänsterpartiet i det mycket tunga och jobbiga arbetet, men det kanske kommer i nästa utredning.
Herr talman! Det handlar inte om att bjuda över, Sigge Godin, utan om att omfördela pengar i stort i samhället. I den här frågan handlar det inte heller om att bjuda över. Det handlar om att på ett bättre sätt komma till rätta med de problem som finns i fråga om arbetsskador i samhället.

Herr talman! Det finns inga delade meningar om att det är nödvändigt att komma till rätta med problemen i arbetsmiljön och att rehabilitieringen måste fungera. Den här regeringen har mer än någon annan regering också sett till att det finns någorlunda hyfsat med pengar till rehabilitering. Vi skall gå vidare på den vägen. Jag hoppas att Vänsterpartiet då är med och bidrar till konstruktiva lösningar så att vi kan få bra socialförsäkringssystem även i framtiden.

Herr talman! Med hjälp av stödtrupperna i Ny demokrati fattade riksdagsmajoriteten i höstas beslut om attav skaffa den s.k. betalningslagen. Lagen behandlade betalningar till och från utlandet och syftade till att få en så god skattekontroll som möjligt i ett läge med fria kapitalrörelser. I betänkandet föreslås en ytterligare försvagning av lagstiftningen. Nu skall beloppet när det gäller krav på att kontrolluppgift skall lämnas höjas från 50 000 Argumentet för att avskaffa betalningslagen var i höstas som så många gånger förr EES. Inte minst de moderata statsråden har satt en ära i att försvaga svensk lagstiftning med hänvisning till EG och EES-argument. Vän av ordning frågar sig ibland varför EG-direktiven alltid sätts som föredömen när man skall försvaga t.ex. skattelagstiftningen, men sällan åberopas som grund för att förstärka lagstiftningen inom områden som arbetsrätten. Riksskatteverket framhållit att de nya reglerna inte tillgodosåg kraven på god skattekontroll. Jag erinrar, herr talman, om vad Riksskatteverket anförde i sitt yttrande: Möjligheterna att kontrollera att de föreslagna reglerna efterlevs är mycket begränsade. Hur kontrolleras att alla som öppnar ett utländskt inlåningskonto eller förvärvar utländska fondpapper lämnar medgivande om insyn i kontot? Riksskatteverket ifrågasatte t.o.m. om man över huvud skulle nå längre med regeringens förslag än med den allmänna skyldigheten att uppge alla inkomster i deklarationen. Regeringen anförde två skäl att pressa propositionen genom riksdagen. Det första var att Det var sant när propositionen lades fram, men det var inte sant när kammaren fattade beslut om att avskaffa lagen. Då hade schweizarna haft sin folkomröstning, och majoriteten var väl medveten om att avtalet skulle dröja minst ett halvår. Trots detta tog man inte chansen att återremittera propositionen, så att regeringen hade kunnat lägga ned ett rejält arbete på att få fram nya regler, regler som verkligen hade inneburit en god och rättvis skattekontroll. Hade det inte varit rimligt att också riksdagsmajoriteten givit regeringen tid att ta fram ett förslag som Riksskatteverket hade kunnat ha respekt för när nu ändå EES-avtalet kom att dröja? Det andra skälet som regeringen anförde var det s.k. kapitalliberaliseringsdirektivet. Vad majoriteten blundade för var att artikel 4 i direktivet säger att direktivet inte skall inskränka medlemsstaternas rätt att vidta åtgärder för att förhindra att skattelagarna överträds. Är det inte så, Filip Fridolfsson, att det finns anledning att misstänka att skattelagarna kan överträdas om både Lagrådet och Riksskatteverket framhåller att lagstiftningen är utomordentligt svag? Utskottsmajoriteten var ändå ärlig nog att medge att den nya lagstiftningen kunde ha sina brister. I betänkandet noterade man att statsrådet hade för avsikt att utvärdera behovet och utformningen av de nya reglerna. Det blir då inte litet märkligt att det som regeringen återkommer till riksdagen med är en ytterligare försvagning av reglerna. I stället för att kravet på kontrolluppgift sätts vid 50 000 kr höjs beloppet nu till 75 000 kr. En vanlig löntagare som sparar i svenska banker får kontrolluppgift på varenda räntekrona över 100 kr. För honom eller henne är en höjning av beloppet med 25 000 kr för uppgiftsskyldighet för den som har utlandsaffärer inte några småpotatisar. I stället för att försvaga lagstiftningen borde vi arbeta för att få precis samma förutsättningar för beskattning och kontroll av affärer i utlandet som för affärer i Sverige. Om regeringen hanterar dessa frågor med en klackspark, är det förödande för vanliga människors syn på rättvisa och skattemoral. Ett internationaliserat samhälle betyder allt större kapitalflöden över gränserna. Hur detta skall kunna förenas med rättvisa skatteregler och en fortsatt stabil bas för den offentliga sektorn, som jag ändå tror att vi alla är överens om är en förutsättning för välfärden, borde därför vara en av huvudfrågorna både för Finansdepartementet och för skatteutskottet -- oavsett om vi har olika syn på skattenivåer och skattesystemet som sådant. Det är nu, i inledningsskedet av en allt djupare internationalisering, som vi anger tonen och förhållningssättet till de internationella affärerna. Om inte statsmakterna är mycket tydliga när det gäller att utlandsaffärer aldrig får vara en väg för skattesmitning, är risken stor att samhället tappar kontrollen över hela skattesystemet på lång sikt. De skadorna kan bli mycket svåra att reparera. Det gäller därför att se till att vår egen skattelagstiftning är så tydlig och rättvis som möjligt och att skattebetalarna inte upplever att utlandsaffärer är en väg att smita undan skatten på olika områden. Beslutet att avskaffa betalningslagen var ett exempel på att majoriteten inte tar behovet av rättvisa skattelagar på allvar. Nu måste beslutet följas upp, precis som utskottet faktiskt framhöll i höstens beslut. Jag vill därför fråga Filip Fridolfsson: Kan vi vänta en ordentlig uppföljning av de nya reglerna i samband med granskningen av 1993 års deklarationer? Är det rimligt att lagstiftningen försvagas ytterligare innan uppföljning har skett? Jag vill erinra om att Riksskatteverket än en gång varnar regeringen för risken för ytterligare skattefusk. Höjningen till 75 000 kr kan innebära ytterligare minskade skatteinkomster och ökad orättvisa mellan skattebetalarna. I stället för att lyssna på Riksskatteverket väljer utskottsmajoriteten att gå bankerna till mötes. Vi socialdemokrater motsätter oss förslaget. Det är orimligt att ytterligare försvaga en redan bristfällig lagstiftning. Vi anser det också nödvändigt med ett tillkännagivande till regeringen med krav på att regeringen skärper de kontrollregler som har ersatt betalningslagen. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen i ärendet.

Herr talman! Inger Lundberg har i ett genomtänkt och välformulerat anförande redovisat Socialdemokraternas syn i denna fråga, en syn som vi till fullo delar. Egentligen finns det därför inte något större behov av ytterligare argumentering. Vi har från Vänsterpartiet motionerat i frågan. Det gjorde vi i november 1992. Utskottet behandlade grundfrågan i december 1992. Tyvärr har vi nu detta olyckliga läge. Det är alldeles uppenbart att den nuvarande ordningen inte är tillfredsställande. Jag tror att Filip Fridolfsson, som skall föra utskottets talan, inser detta. Jag tror att han kommer att vara väl så välformulerad som föregående talare var. Men han har inte en möjlighet att föra en sakdebatt, att försvara denna tingens ordning. Om det skall vara möjligt får Filip Fridolfsson träna väldigt länge med kiselstenar. Det är ett fullständigt absurt läge som vi har när det gäller denna fråga. Jag kommer från Uddevalla, och jag brukar ibland besöka min församlingskyrka. I den kyrkan säger kyrkoherde Nordlund varje gång som vi skall gå ut ur kyrkan att kollekt tas upp vid utgången. Det är precis detta som denna regering har infört. Den tar upp kollekt när det gäller beskattning på utlandstransaktionerna i den mån som den skattskyldige har lust därtill. Det är inte skatt, utan det är kollekt. Och man skall inte ha kollekt. Kollekt är jättebra, men inte i ett skattesystem. Det är därför som den socialdemokratiska reservationen och Vänsterpartiets meningsyttring går ut på att vi yrkar avslag på propositionen och att vi anför att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört angående en skärpning av de kontrollregler som har ersatt betalningslagen. Det är detta som behövs, dvs. en skärpning och inte en ytterligare uppmjukning. Utskottet är ibland ute och reser. Vi reste till Skåne härförleden. Denna regerings inställning till kontrollfrågor när det gäller oppositionens kritik är ungefär: Låt dem bara gå på. Vi klarar oss nog ändå. Vi har majoritet i kammaren. Vi behöver inte föra någon sakdebatt. Vi kan votera oss fram till seger. Ja, det kan man göra. Men en annan gång gjorde vi en resa till Ludvika. Vi såg där beskattningsavdelningen, och talade med de lojala tjänstemän som hade att utföra detta arbete. Vi ställde frågor till dessa kvinnliga tjänstemän om hur det går med denna kontrollverksamhet. Då såg vi lojala svenska tjänstemän snurra på stolen och le litet snett och säga: Ja, det är ju inte alla som anmäler detta, kan man förstå. Man ser att t.o.m. tjänstemän tycker att det är en smula pinsamt att handha verksamheten. Och än pinsammare blir det ju med alla dessa uppmjukningar. Filip Fridolfsson, borde vi därför inte kunna enas om att vi skall ha ett skattesystem och inte kollektsystem? Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Det här ärendet är inte ett av de allra viktigaste som vi har haft att behandla i riksdagen. Men insatt i sitt sammanhang har det betydelse. Jag skall inte bli alltför mångordig denna ljuvliga försommarkväll, men jag skall i varje fall göra min plikt och yrka bifall till utskottsmajoritetens ställningstagande. Jag måste ändå säga att både Inger Lundberg och Lars Bäckström tar i som om det vore en oerhört stor politisk fråga vi har att behandla. Jag skall ta ner de här två ledamöterna i skatteutskottet som talade före mig genom att informera dem om vad vi talar om, vad frågan gäller. Det står att läsa i betänkandet, under rubriken ''I propositionen föreslås att beloppsgränsen för skyldighet att lämna kontrolluppgift om betalningar till och från utlandet höjs från 50 000 kr till 75 000 kr. Skälet härtill är att Riksbanken har beslutat att höja gränsen för bankernas rapporteringsskyldighet till 75 000 kr och att bankerna datamässigt på grund härav inte kan hantera annan gräns än 75 000kr.'' Det är detta vi diskuterar här. Ni kan ju sänka tonläget till en nivå som passar ärendets art. Det är det här vi diskuterar. Vi i skatteutskottet som är regeringstrogna har följt upp propositionens förslag. Det gör vi med anledning av att vi förstår att det föreligger praktiska svårigheter att ha två olika beloppsgränser när det gäller rapportering av betalningar till och från utlandet. Jag vill också erinra mina två meddebattörer om att Riksskatteverket inte har motsatt sig att beloppsgränsen höjs. Men man har ett viktigt tillägg, vilket vi på majoritetssidan instämmer i. Här ber jag att både Inger Lundberg och Lars Bäckström lyssnar. I betänkandet säger vi att vi ''utgår i likhet med RSV ifrån att bankernas rutiner ändras framöver så att bankernas rapportering inte blir beroende av Riksbankens rapporteringssystem''. Det är vad vi säger. Vi hoppas att det skall komma en ändring. Om man befinner sig i opposition, herr talman, skall man naturligtvis opponera mot det man anser vara fel. Det är självklart. Det är en oppositionspolitikers uppgift. Fråga mig! Jag har varit oppositionspolitiker i mer än två decennier. Men man skall bedriva opposition med förnuft, i sak. Det är en tidsfråga när rapporteringssystemet förändras och möjligheten till ett oberoende rapporteringssystem föreligger. Det är det frågan gäller. Jag tycker att det här är en okynnesreservation. Jag vill uppmana både Inger Lundberg och Lars Bäckström att ta det lugnt. Det ordnar sig vad gäller frågan om rapportering om betalningar till och från utlandet. Så enkel är den här frågan. I stort sett är vi överens. Det är en tidsfråga. Det tal som Inger Lundberg höll och fick beröm av Lars Bäckström för var välformulerat men oerhört överdimensionerat. Synd att inte kammaren är full med ledamöter. Då hade en mängd socialdemokrater hoppat av och röstat med oss.

Herr talman! Jag tycker att Filip Fridolfsson har en poäng i att man skall föra debatten på rätt nivå och i rätt tonläge. Vi har i och för sig begränsade resurser i och med att vi är ett litet parti, men vi gjorde bedömningen att vi inte skulle motionera i den här frågan med anledning av propositionen. Vi hade bekantgjort vår inställning till betalningslagen på ett kraftfullt sätt i kammardebatten när beslutet fattades och även under våren. Därför valde vi att inte motionera. Men nu finns det en motion i frågan, från Socialdemokraterna, där man har tagit upp som en del att man yrkar avslag och som en del att man kräver en skärpning av kontrollen. Jag kan hålla med Filip Fridolfsson. Det förslag till förändring som står i propositionen föranleder ingen stor argumentering från min sida. Där har Filip Fridolfsson en poäng. Man skall lyssna och byta tankar. Vi har ju ett beredningstvång i riksdagen. Alla motioner skall beredas. När jag ser den här motionen tycker jag att motionärerna har rätt i princip. Det är i principfrågan jag argumenterar, Filip Fridolfsson, inte om den tekniska förändringen. Där tar jag en stor poäng. I principfrågan kan man ana mellan raderna, i såväl utskottets skrivningar som i anförandet, att det finns farhågor som även Filip Fridolfsson anar om att man måste få en bättre kontroll av dessa betalningsströmmar. De flesta skattepolitiker på europeisk nivå är överens om att man inte har några bra system. Men Sverige kan ha en högre profil och driva på för att få en bättre kontroll på den här verksamheten. Vi skulle inte ha slopat lagen om betalningar till utlandet utan att ha trygghetssystemen för kontrollen utformade. Det är litet sangviniskt att säga att det löser sig. Lagrådet riktade mycket allvarliga invändningar. Man bör -- där är jag konservativ, Filip Fridolfsson -- ta lagrådets anmärkningar på stort allvar.
Herr talman! Lars Bäckström säger att jag plockar poäng. Det är jag van vid i debatten, höll jag på att säga. Men det är ändå bra att få litet beröm. Poängen i mitt inlägg var att jag talade i sak. Jag har citerat till protokollet vad frågan gäller. Den gäller en mer eller mindre tillfällig beloppshöjning till 75 000 kr avseende rapporteringen av betalningar till och från utlandet. Det är det frågan gäller. Om man yttrar sig i en debatt skall man tala i frågan, varken i mer eller mindre än vi har skrivit i vårt betänkande. Det är det som jag har gjort. Allt det sakliga jag hade att säga nämnde jag i mitt inlägg. Jag behöver egentligen inte replikera någon här. Men jag ställer gärna upp om någon vill ha svar på en fråga i sak.
Herr talman! Det är korrekt. Vi skall diskutera i sak. Det här betänkandet rymmer i vart fall två saker, för att tillåta mig att raljera litet grand. Det är som med schweizerosten, den består till en del av ost och till en del av hål. Det är mycket riktigt att en del av betänkandet handlar om en beloppsförändring från 50 000 till 75 000. En annan del av betänkandet handlar om ett krav på att man skall skärpa de kontrollregler som har ersatt betalningslagen. Det är om den senare punkten som vi från Vi vill göra ''hålen i osten'' mindre. Vi vill minska möjligheterna till skatteundandragande genom utlandstransaktioner. I den frågan har det inte diskuterats så mycket i dag mellan Lars Bäckström och Filip Fridolfsson. Men Filip Fridolfsson skall återigen bli oppositionspolitiker och då kan vi ställa saker och ting till rätta.
Herr talman! Utskottsmajoriteten har i sin skrivning understrukit att den utvärdering som jag förstår att Lars Bäckström efterlyser är viktig och att vi bör avvakta och titta på den när den kommer. Vi har vattentätt där också. Lars Bäckström undrade om jag skulle fortsätta i politiken som oppositionspolitiker framöver. Den risken tror jag är obefintlig. Den borgerliga regering som nu har förmånen att sitta i kanslihuset kommer att sitta perioder framöver under 90-talet. Jag är idiotkopplad här, för jag skall sluta riksdagen nästa vår. Då slutar jag som talesman för en borgerlig regering.
Herr talman! Det är bara en tidsfråga, säger Filip Fridolfsson. Man får ett intryck av att om ett par månader kommer regeringen med en proposition där man föreslår att gränsen sänks till 50 000 kr. Låt mig ändå säga, Filip Fridolfsson, att det kanske inte är så rasande trovärdigt att det verkligen blir på det sättet. Filip Fridolfsson säger att varken frågan om betalningslagen eller om beloppsgränsen är så viktiga. Sedan säger Filip Fridolfsson: Insatta i sitt sammanhang kanske de ändå är viktiga. Men det är just i det sammanhanget som vi diskuterar frågan. Regeringen har utan tvivel på punkt efter punkt urholkat skattelagstiftningen. Det är ingen hemlighet i denna kammare att Moderata samlingspartiet har motsatt sig 36 olika förslag till skärpningar av skattekontrollen och att allmänheten inte uppfattar Moderata samlingspartiet som särdeles engagerat i att skapa en rättvis skattekontroll. Då blir både små och stora frågor viktiga. Vidare säger Filip Fridolfsson att man måste sänka gränsen. Bankerna har begärt att få gränsen sänkt därför att dataprogrammen inte fungerar annars. Oavsett om frågan är stor eller liten, Filip Fridolfsson, måste man fråga: Skall Sveriges riksdag fatta beslut utifrån hur bankernas datasystem är uppbyggda från tid till annan? Om det är så förfärligt svårt för bankerna att klara datasystemen, varför skrev man inte till Riksbanken och vädjade till Riksbanken att för allt liv i världen inte höja kravet på rapporteringar och ändra gränsen till 75 000 kr. Det är nog så, Filip Fridolfsson, att vare sig frågan är stor eller liten ligger det kanske inte alltid i bankernas och kapitalägarnas intressen att vi fullt ut har ett riktigt bra kontrollsystem. Men det borde ändå ligga i riksdagens intresse att vi bemödar oss om att se till att ha ett så gott kontrollsystem som möjligt. Det är viktigt när vi får en alltmer internationaliserad ekonomi att vi också på det här området har bra kontrollsystem. Det är därför som vi socialdemokrater har krävt översyn av de nya reglerna och inte vill vänta på en utvärdering av systemet. Det var uppenbart redan i höstas när riksdagen fattade beslutet att det fanns stora risker för bekymmer med det nya systemet.
Herr talman! Jag vill citera ett par meningar ur proposition 1992/93:196, där det står att läsa följande: ''RSV har i ett yttrande över framställningen inte motsatt sig att beloppsgränsen höjs, men utgår ifrån att bankernas rutiner ändras framöver så att bankernas rapportering inte blir beroende av riksbankens rapporteringssystem.'' Vi i majoriteten har också tagit in i vår skrivning att man skall ha ett oberoende rapporteringssystem. Då får vi avvakta.
Herr talman! Mycket kort till Filip Fridolfsson så att han får komma ut till den vackra naturen. Nej, Riksskatteverket har inte motsatt sig förändringen, men verket har varnat för ökat skattefusk.
Herr talman! Inger Lundberg sade att Riksskatteverket har varnat för skattefusk på det här området. Vi har väl inte nonchalerat den inställningen. Vi menar att när den dag kommer att vi kan lösa frågan, kommer man att få en uppföljning på det här området som är fullt tillfredsställande.
Herr talman! Jag vill bara säga en sista sak med anledning av att Filip Fridolfsson lät meddela att han kanske lämnar riksdagen efter nästa val. Han gjorde förutsägelsen att regeringen skall sitta kvar. Jag hoppas att den förutsägelsen inte skall slå in, att regeringen skall sitta kvar. Jag måste också säga till Filip Fridolfsson att jag hoppas att den andra förutsägelsen inte skall slå in. Jag som yngre riksdagsledamot värdesätter att få debattera med Filip Fridolfsson. Jag hoppas kunna lära mig mer. Vi får väl se hur det blir med dessa förutsägelser.
Herr talman! Jag skulle tro att Lars Bäckström tyvärr blir besviken på båda dessa punkter. Den borgerliga regeringen kommer nog att fortsätta en lång tid i det här landet. Att jag lämnar riksdagen nästa vår är också klart, men hyllningstalen får vi vänta med till våren 1994.

Herr talman! Det är ett enigt betänkande angående ersättning till hivsmittade blödarsjuka som lagutskottet har lagt fram. Betänkandet grundar sig på två motioner, och jag vill som en av motionärerna understryka vikten av det utskottet slår fast redan på första sidan av betänkandet, nämligen: ''Regeringen bör bevaka rättsutvecklingen den närmaste tiden i fråga om skadestånd till hiv-smittade. Vidare bör regeringen, om rättsutvecklingen eller de fortsatta överväganden som görs av Kommittén om ideell skada eller andra särskilda omständigheter föranleder det, på nytt överväga frågan om ytterligare ersättning till den aktuella gruppen hivsmittade.'' Herr talman! Det här rör sig om en mycket speciell grupp människor som blivit smittade i vården, en vård som de varit helt beroende av att få. Man har på intet sätt haft något val eller någon möjlighet att skydda sig mot den här smittan. Det har under våren framkommit att man, t.o.m. efter det att man visste att den blodplasma som användes i Sverige kunde smitta, att den alltså inte var tillförlitligt renad, ändå använde den. Följden har vi kunnat läsa om i tidningarna. Fyra människor -- tre unga och en äldre -- har fått sina livstider begränsade. Kabi Pharmacia har trätt in med stora ersättningar. Man har lovat ersättningar för vardera parten upp till 3 miljoner kronor. Till så mycket värderar man den här allvarliga skadan. Det är vad man ungefärligt givit också i andra länder. Det är ett bevis på att skadan är mycket allvarlig. Den medför även mycket lidande, inte bara för den smittade utan även för alla anhöriga. Alla vet att tiden kan vara relativt knappt utmätt, alla vet att utgången bara kan vara en i dag. Det man inte vet är den direkta tidpunkten. Jag är därför både glad och tacksam för att utskottet tagit sig tid att träffa representanter för denna grupp och att man skrivit ett ganska positivt betänkande. Vägledande för ersättning borde också de nyligen fällda domarna kunna vara: En man från Somalia dömdes för spridande av denna dödliga smitta och offren, två kvinnor, tillerkändes ett skadestånd på 810 000 kr. Det jag tycker är väsentligt är att man underlättar livet för de smittade och deras anhöriga genom en så enkel sak som pengar -- med en för den svenska staten relativt liten summa. Jag hörde en ung människa säga ungefär följande: Jag har alltid velat resa. Hade jag fått vara frisk och klarat ett arbete, skulle jag ha sparat ihop till resor. Jag har läst så mycket om olika länder. Jag har läst mycket om Italien, och jag skulle så gärna vilja resa dit. Men jag kan aldrig få råd eller möjligheter att resa dit. Jag kan inte resa på egen hand, och att betala för flera har jag ingen möjlighet. Man har äntligen i alla fall börjat fatta beslut i rätt riktning. I år har Landstingsförbundet beslutat att inte längre ta betalt för konsultationer, medicin eller annan hjälp som den smittade kan behöva. Man har alltså tidigare varit tvungen att även betala för den sjukvård man har erhållit. Herr talman! Pengar kan inte ersätta någon för ett förstört liv, men pengar kan underlätta en svår situation. Pengar kan hjälpa till att ge en positiv upplevelse för en familj, och positiva upplevelser ger styrka och lämnar efter sig glada minnen. Jag hoppas därför att regeringen behandlar detta betänkande på ett positivt sätt för de drabbade och också fattar raska beslut, därför att tiden rinner ut. Det brådskar för många att få den hjälp som de behöver. Många, även många anhöriga, är i dag i mycket dåligt skick.

Herr talman! 190 människor har smittats av blod eller blodprodukter inom den svenska sjukvården. Det skedde i början av 1980-talet. 86 stycken smittades genom blodtransfusion och 104 stycken genom s.k. faktorkoncentrat framställt ur blodplasma som ges till blödarsjuka. Enligt uppgift finns i dag 22 personer ur den första gruppen och 68 personer ur den senare kvar i livet. Detta är kalla siffror, men bakom varje siffra finns ett livsöde och ett ofattbart lidande. Beskedet om hivsmittan kom för de drabbade att i ett slag förändra deras liv. Situationen för de drabbade och deras familjer kan inte jämföras med något annat som förekommer i vårt samhälle. Att vara hivsmittad innebär bl.a. oro och ångest för vad en vanlig förkylning kan medföra för immunförsvaret, oro för sin egen för tidiga död, flerårig oro för att ha smittat egna barn eller make. Vidare innebär det att inte kunna få barn, att leva med andras fördomar, omplaceringar och stopp för karriären, ständiga provtagningar, att se barn, föräldrar och vänner dö samt att få hela livet förändrat till ett liv ''vid sidan om''. Herr talman! Ett enigt lagutskott står bakom betänkande LU46, som behandlar ersättning till hivsmittade som smittats av blod eller blodprodukter. Betänkandet utmynnar i ett tillkännagivande till regeringen med innebörden att regeringen noga bör bevaka rättsutvecklingen under den närmaste tiden när det gäller skadestånd till hivsmittade. En särskild kommitté för ideell skada beräknas avsluta sitt arbete vid årsskiftet 1993/94. En översyn av patientförsäkringen bör enligt direktiven vara avslutad senast den 31 december 1993.

Däremot understryker man i utskottet mycket starkt att det finns all anledning för regeringen att nogsamt bevaka frågan om skadestånd till hivsmittade och på nytt överväga frågan om ytterligare ersättning till de drabbade, när de pågående arbetena har avslutats och redovisats. Dessa förslag och konstateranden, nedskrivna i ett betänkande och av mig här återgivna, kan för de drabbade tyckas byråkratiska och svåra att acceptera. Frågor om ersättning och skadestånd har behandlats vid flera tillfällen under 1980-talet. Sammanlagt i dagens penningvärde har en transfusionssmittad erhållit 528 000 kr och en blödarsjuk 549 000 kr, enligt beräkningar som utskottet har låtit göra. Till detta kan i förekommande fall läggas livränta samt underhåll till efterlevande. I den motion som Birgit Henriksson och jag har väckt skriver vi att den ersättning som hittills har utgått knappast är tillräcklig. Samtidigt framhåller vi att pengar inte kan ersätta någon för ett förstört liv. Däremot kan en ordentlig ersättning underlätta i en svår situation, och den kan ses som ett bevis för att samhället tar sitt ansvar för det som har inträffat. Regeringen har nyligen föreslagit en särskild lag om avgiftsfria sjukvårdsförmåner för vissa hivsmittade, dvs. för dem som har hel ålders eller förtidspension. Lagen skall i första hand tillämpas på personer som har behandlats inom den svenska hälso och sjukvården och i samband därmed smittats av hiv. Det föreslås också förbättringar i ersättning och ledighet för närståendevård när det gäller denna grupp hivsmittade, vilket är positivt och värt att välkomna. Ersättningen kommer i dessa fall att utges för ett års vårdtid i stället för som nu för 30 dagar, vilket fortfarande skall gälla övriga fall av närståendevård. Regeringen skriver i lagförslaget att man med hänsyn till den mycket speciella livssituationen bör befria denna grupp från att betala avgifter för sjukvård, tandvård och läkemedel. Lagutskottet har med det allra största allvar behandlat detta ärende. Man har lyssnat, inhämtat information, jämfört och till sist föreslagit ett tillkännagivande till regeringen. Som motionär vill jag tacka för den behandling som ärendet har fått. Jag kommer nu med noggrannhet att följa ärendets vidare handläggning och behandling i regeringen. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I LU:s betänkande nr 46 behandlar utskottet -- som tidigare har nämnts -- två motioner med begäran om ytterligare ersättning till hivsmittade blödarsjuka m.fl. På grund av ärendets mycket stora känslighet har utskottet särskilt ingående behandlat frågan. Det handlar alltså om en grupp patienter inom svensk sjukvård som genom den behandling som de har erhållit har drabbats av hivsmitta. Utskottet har kartlagt de olika ersättningar som hittills har utbetalats till gruppen. Ersättning har utgått från olika institutioner och till något olika ekonomisk nivå beroende på den drabbades ålder. Beloppen har enligt önskemål från gruppen utbetalats i form av ett engångsbelopp. Den mycket svåra frågan är naturligtvis vilken skadeståndsnivå som kan anses vara skälig och rimlig. Utskottet har haft att väga in bl.a. skadeståndsnivåerna till närliggande felbehandlade patienter som har drabbats på ett likartat sätt. Det finns sådana gupper, om än inte riktigt i samma omfattning. Vi har också gjort en jämförelse med de internationella skadeståndsnivåerna och i det sammanhanget också beaktat den allmänna försäkringssektorn i Sverige, som i förhållande till andra länder ligger på en relativt hög nivå, vilket också har betydelse för denna grupp. Utskottet har vidare sett på det resultat som regeringens kommitté för ideell skada har kommit fram till beträffande en rimlig svensk nivå på skadeståndet. Som tidigare här har nämnts har utskottet också träffat representanter för den hivsmittade gruppen och dess anhöriga för att lyssna till deras önskemål och krav. Utskottet konstaterar att regeringen har gått gruppen till mötes vad avser önskemål om angelägna sjukvårdsförmåner. Vidare har gruppen tilldelats ett ekonomiskt belopp -- ex gratia -- upp till den nivå som Kommittén för ideell skada har rekommenderat, i dagsläget 460 000 kr. Mot denna bakgrund anser utskottet att det för dagen inte går att motivera ytterligare ersättning till den aktuella gruppen. Men jag vill understryka att utskottet uppmanar regeringen att noga följa rättsutvecklingen -- dvs. det som händer inom rättssystemet och kommande domar -- och förhållandena hos gruppen. Regeringen skall också ta upp frågan om ytterligare ersättning till de drabbade, om särskild anledning föreligger. Detta har utskottet givit regeringen till känna med anledning av de två motionerna. Med den bedömning och det förslag till beslut som utskottet i dag föreslår riksdagen anser vi att vi har nått en rimlig avvägning för dagen, samtidigt som riksdagens ansvar framgent markeras. Jag vill understryka att utskottet är enigt i detta beslut, och det gläder oss särskilt. Herr talman! Jag vill härmed avslutningsvis yrka bifall till hemställan i lagutskottets betänkande nr

Herr talman! Jag skulle vilja utbrista: Släpp tankarna loss det är vår! Låt kreativiteten blomma! Låt våra teknikers briljanta hjärnor flöda av idéer! Sätt inga gränser! Lägg inte sordin på uppfinningsrikedomen, ty endast så kommer de bästa idéerna att se dagens ljus. Men det vore kanske litet för djärvt. Jag skall därför vara litet torrare och räkna upp några fakta om varför jag tycker att reservationen till näringsutskottets betänkande 29 är mycket motiverad. Herr talman! Den njugga inställningen till att över huvud taget tänka på kärnkraft i positiva termer oroar mig mycket. Det finns t.o.m. en lag, 6 § lagen om kärnteknisk verksamhet, som förbjuder all verksamhet som kan syfta till uppförandet av kärnreaktor i landet. Det upprepas ofta i olika sammanhang att höga krav måste ställas i fråga om säkerhet vid drift av kärnkraftsreaktorer. Som en naturlig konsekvens måste då säkerhetshöjande investeringar tillåtas. Det är enligt min mening även klokt att inte försöka skilja på investeringar som huvudsakligen har som syfte att höja säkerheten från de investeringar som avser att förlänga livslängden med bibehållen säkerhet. En sådan särskillnad kan man inte göra, därför att dessa investeringar för det mesta vilar på en gemensam teknisk bas. Denna insikt är emellertid inte tillräcklig. Utveckling och projektering av nya reaktorer hör intimt samman med utveckling av förbättrad säkerhet i de befintliga verken. En faktor som motverkar sådant utvecklingsarbete är just 6 § lagen om kärnteknisk verksamhet, som förbjuder all verksamhet som kan syfta till uppförande av kärnreaktor i landet. Otvivelaktigt lägger lagen sordin på kreativiteten hos de tekniker och andra som arbetar med säkerhetsaspekterna vid våra kärnkraftverk. Ett positivt tänkande genererar positiva resultat! Det kan därför knappast gagna någon att munkavle läggs på uppfinningsrikedomen. Sedan finns det en annan aspekt. Oavsett om kärnkraften avvecklas senast år 2010 eller inte är det nämligen demokratiskt oförsvarbart att inte låta de krafter som vill behålla kärnkraften få utveckla sina tankar och därmed skapa en balans i debatten. Ekonomiska och tekniska aspekter beträffande säkerheten hänger nära samman med utvecklingsarbetet totalt sett. Nu löper vi risk att förlora det kunnande som vi i Sverige så framgångsrikt har byggt upp under de senaste dekaderna. Kärnkraften är en spetsteknologi, och den har bidragit till många framgångar inom andra områden. Vi har fått en mängd synergiska effekter, s.k. spin-off-produkter. I utskottsbetänkandet avfärdar man den här motivationen helt. Det gör man på två rader. Men det intressantaste är egentligen det särskilda yttrandet allra sist i betänkandet. Där skriver moderaterna och folkpartisterna i utskottet: ''I enlighet med vad företrädare för Moderata samlingspartiet och Folkpartiet liberalerna tidigare har anfört anser vi att 6 § i kärntekniklagen om förbud mot vissa förberedande åtgärder för att uppföra en kärnkraftsreaktor bör avskaffas. Vi anser emellertid att riksdagen inte bör ta upp denna fråga till behandling i det nu aktuella sammanhanget.'' Det intressanta är att Moderaterna väckt sådana motioner innan de kom i regeringsställning. Då var detta inte för tidigt. Två gånger tidigare under den här mandatperioden har det förekommit motioner i detta sammanhang. Då har det ju funnits samma anledning att avfärda det här kravet. Nu ställer jag en direkt fråga: När blir det aktuellt att göra något här -- i morgon, om två veckor, till hösten eller år 2010? Jag tycker att det är något av hyckleri att å ena sidan påstå att vi inte skall ha den här lagen, som är felaktig och som ger fel signaler, och att å andra sidan säga att det nu inte är rätta tillfället att ta bort den här lagen. Jag vill gärna ha ett svar på denna fråga. Avslutningsvis, herr talman, yrkar jag bifall till Ny demokratis reservation i detta betänkande.

Herr talman! Inledningsvis yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen. Jag konstaterar att situationen i dag är litet annorlunda om man jämför med hur det var vid den tidpunkt 1987 då den här frågan aktualiserades. Det skedde i samband med att Asea, som företaget då hette, var intresserat av att sälja kärnkraftsteknologi till den femte kärnkraftsreaktorn i Finland. Eftersom det inte hade gått så många månader sedan olyckan i Tjernobyl inträffade ansåg den dåvarande energiministern det vara motiverat att lägga in 6 § kärntekniklagen, som vi nu debatterar. Vid det tillfället var jag en av de skarpaste kritikerna till införandet av just aktuella paragraf. Den uppfattningen har vi moderater och Folkpartiet stått fast vid. Men inom en regering har man i de olika partierna olika uppfattningar. Av den anledningen tycker jag att man skall ha, och det har jag, den allra största respekt för att det kan förekomma olika uppfattningar om värdet av den här paragrafen. Därför tycker vi i utskottsmajoriteten att det inte finns någon anledning att göra 6 § till en större fråga. Detta utgör en väldigt liten del av det hela. Egentligen är det fråga om en liten krusidull i marginalen inom ramen för alla de många problem på det politiska området som vi i Sverige i dag möter. Herr talman! Verkligheten har visat att 6 § egentligen är relativt uddlös. Efter 1987 finns det i realiteten inget som hindrar tekniker att ''tänka kärnkraft'' och heller inget som på något sätt verkar hindrande avseende möjligheterna när det gäller den här skaparkraften. Det går inte att genom paragrafer lägga munkavle på utvecklingen. Jag tror att de problem som vi nu möter på kärnkraftens område i Ryssland, i Baltikum och på många andra håll ställer krav på en vidare utveckling på kärnkraftsteknologins område när det gäller att tillgodose de välmotiverade säkerhetskrav som vi har att ställa på våra egna kärnkraftsreaktorer. Men det gäller också att bistå i fråga om den bristfälliga tekniken i andra delar av världen. Därför finns det ingen anledning att i detta sammanhang över huvud taget göra någon ändring av 6 § kärntekniklagen. I stället får vi gå på det förslag som regeringen har lagt fram. Därmed tror jag, herr talman, att Christer Windén har fått svar på sin fråga. Det är alltså inte aktuellt med en ändring, mot bakgrund av den respekt som vi i de partier som i viss mån företräder olika uppfattningar skall känna för varandra -- även om det på detta område får en relativt begränsad inverkan på situationen som sådan.
Herr talman! Jag tackar Per-Richard Molén för det svaret. Jag förstår, och uppskattar, att han så oförblommerat gör klart för mig och alla andra som lyssnar att Moderata samlingspartiet inte skulle ha något emot ett borttagande av den här paragrafen. Snarast handlar det om svårigheter att komma överens med bröderna i de andra regeringspartierna. Jag skulle vilja bemöta Per-Richard Molén på några punkter. Först gäller det Tjernobylolyckan. Såvitt jag förstår finns det än större anledning att ta bort en paragraf som hindrar ett positivt tänkande hos svenska tekniker när det gäller att hitta vägar som innebär ytterligare förbättrad kärnteknologi i svenska verk. Därmed skulle risken för en kärnkraftsolycka i Sverige bli ännu mindre än som i dag är fallet. Vidare har jag en liten invändning mot detta med ''krusiduller i marginalen''. Här handlar det inte, Själv har jag mina rötter hos ABB -- dvs. hos Asea, som företaget tidigare hette -- och känner väldigt väl de människor som jobbar med kärnkraftsteknologin. Jag vet, och kan av egen erfarenhet vittna om, att ABB tappar folk som sysslar med sådana här frågor. Dessa människor ser ingen framtid i svenska företag. I stället väljer de att flytta utomlands och jobba hos någon av ABB:s konkurrenter. Detta faktum, Per-Richard Molén, är väldigt trist. Vi behöver ju den här sortens kreativa människor som kommer med nya idéer och som medverkar till att nya spetsteknologiprodukter kan tas fram i Sverige. Det är just den sortens produkter som vi i Sverige har byggt vårt välstånd på. Per-Richard Molén säger också att 6 § kärntekniklagen är uddlös. Så är det inte alls -- just av de skäl som jag tidigare har redogjort för. Jag tycker alltså att man i regeringen borde släppa litet grand på prestigetänkandet och inse att det här sättet att motverka en uppblomning av kreativiteten bara får negativa följder -- alltså att det aldrig kan resultera i något positivt.
Herr talman! Jag förstår så väl att Christer Windén vill göra ett väldigt stort nummer av en liten fråga, och det må stå för honom. Jag tycker att det egentligen är en fantastisk styrka att en regering bestående av fyra partier kunnat behandla den här propositionen om förändringar i kärntekniklagen så som skett och att man ändå sedan vid utskottsberedningen så öppet kan ge uttryck för att det just när det gäller 6 § kärntekniklagen finns litet olika uppfattningar. Dessa redovisas alltså öppet. Det tycker jag, som sagt, är en väldig styrka. Samtidigt visar man vilken respekt som de fyra regeringspartierna har för varandra på ett område som under i stort sett 17-- 18 år har varit ett av de mest infekterade i svensk politik. Fortfarande blir det rätt många blockeringar i svensk politik i detta sammanhang. Jag tycker alltså att det är en styrka att vi får denna öppna och klara deklaration. Det finns all anledning för oss att sätta ett kolossalt stort värde på denna öppenhet.
Herr talman! Avslutningsvis har jag en väldigt kort fråga till Per-Richard Molén. Trots vår miljöhysteriska politik -- i massmedia förekommer ju en skrämselpropaganda mot kärnkraften -- visar en färsk SIFO-undersökning från november att 53 % av svenska folket, dvs. flertalet svenskar, anser att kärnkraften skall användas även efter år 2010. Nu kommer min aviserade fråga: Påverkar detta alls inte Per-Richard Moléns sätt att reagera?
Herr talman! Det är en helt annan fråga än den som vi diskuterar med anledning av dagens ärende. Det finns ingen anledning för oss att ge oss in i en mera principiell debatt om kärnkraftens framtida roll i det svenska energisamhället. Det tänker jag heller inte göra. Jag tror inte att framtiden på elproduktionsområdet över huvud taget kommer att påverkas särskilt menligt av om 6 § kärntekniklagen finns kvar eller inte. Kraven på den kompetens som behövs, inte minst på säkerhetsområdet vad gäller kärnkraften, kommer ändå -- tror jag -- mycket väl att tillgodoses. Det här utgör inte alls något hinder.

Herr talman! Jag måste uttrycka en viss förvåning över att Ny demokratis representant kan kalla motståndet mot kärnkraft för miljöhysterisk propaganda. Jag undrar vad renägarna säger om det. Jag undrar vad fårnäringen och bönderna i Hälsingland säger om det, och jag undrar vad människorna i Tjernobylområdet säger om att man kallar det för miljöhysterisk propaganda. Christer Windén inledde med att säga att vi skall släppa tankarna loss och låta ingenjörerna arbeta fritt. Det kommer från ett parti som inte unnar ingenjörer som jobbar med småskalig alternativ teknik att få resurser att utveckla sina idéer. Ny demokrati har frenetiskt arbetat för att ingenting skall gå till t.ex. småskaliga vindkraftverk.
Herr talman! För det första tycker jag att jämförelsen mellan Tjernobyl och de svenska kärnkraftverken är irrelevant. Det gäller visserligen kärnkraftverk i båda fallen, men de bygger på så vitt skilda säkerhetsfilosofier att de inte tål någon jämförelse på det sättet. Jag påstår att det är miljöhysteri i Sverige när det gäller denna fråga därför att jag och mina partikamrater tycker att kärnkraftsdebatten såsom den har förts huvudsakligen har baserats på känslomässiga argument i stället för på faktiska sakargument. När man kommer in på den här sortens frågor och använder hjärtat i stället för hjärnan blir det lätt en hysteri. Det anser jag att det har blivit.
Herr talman! Att säga att det rör sig om känslomässiga argument är litet grand som att kasta sten i glashus för ett parti som med några ölbackar försöker sig på att få folk att skratta åt Sveriges ekonomiska problem. Jag protesterar mot denna argumentation. Det är inte bara nys eller hysteri när vi talar om en teknik vars hjärta och kärna är så pass farlig om den t.ex. utsätts för ett terrordåd eller ett sabotage att det för med sig skada för hela landet.
Herr talman! Vi har uppenbarligen väldigt stora åsiktsskillnader på den här punkten. Men låt mig bemöta en sak: det som sades om ölbackarna. Det har kanske inte så mycket med denna debatt att göra, men Roland Lében drog ju upp det. Vet Roland Lében något bättre sätt att illustrera ett stapeldiagram på en scen när man inte har tillgång till audivisuella hjälpmedel än att använda just byggklossar? Vilka byggklossar finns överallt och är lättast att använda? Jo, det är läskbackar. Det var inte ölbackar -- det var drickabackar.
Herr talman! Jag kan räkna upp exempel i legio på Ny demokratis användning av känslomässiga argument utan några större sakliga underbyggnader. Det behöver vi inte diskutera i denna debatt.

Herr talman! Berit Andnor har ställt följande frågor till mig. Är regeringen beredd att ompröva de planerade nedskärningarna av de statliga bidragen till kommuner och landsting för att förhindra arbetslöshet för ytterligare människor och i detta fall företrädesvis för kvinnor? Är jämställdhetsministern beredd att medverka till en politik som leder till att män och kvinnor gemensamt får arbeta för välfärdsstatens försörjning? Bakgrunden till interpellationen är de förändringar som nu sker på arbetsmarknaden och som bl.a. arbetstillfällen under de närmaste två åren kommer att försvinna inom kommuner och landsting. Som Berit Andnor framhåller finns det all anledning att se allvarligt på vad en sådan utveckling kan betyda för kvinnornas framtida arbetsmarknad. Att regeringen är väl medveten om denna situation framgår klart av vårens kompletteringsproposition. Där slår vi fast att ''hög sysselsättning och tillväxt är grundläggande förutsättningar för en rättvis fördelning. Likaledes är en generell välfärdspolitik, valfrihetsrevolution i välfärden, en aktiv arbetsmarknadspolitik och åtgärder för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män viktiga byggstenar i arbetet för ett tryggt och rättvist samhälle.'' Kommuner och landsting har, som Berit Andnor påpekar, en central roll för välfärden liksom för samhällsekonomin i egenskap av både tjänsteproducenter och arbetsgivare. Även om vi bedömer att det framgent kommer att krävas en mycket stram ekonomisk prövning av den kommunala sektorns utgifter, planeras inte några nya nedskärningar av statsbidragen. Tvärtom föreslår regeringen att kommuner och landsting, som en engångsåtgärd år 1994, får behålla vissa skattemedel i syfte att begränsa det kommunala skatteuttaget och underlätta en anpassning av verksamheten. Sammantaget rör det sig om över 4 miljarder kronor, som annars skulle ha förts över till staten. Som villkor för att få del av dessa medel gäller för varje enskild kommun och landsting att skattesatsen inte höjs för år 1994. Inför framtiden gör regeringen bedömningen att bidragen i övrigt bör förbli nominellt oförändrade under 1994 och de närmaste åren därefter. För att särskilt belysa kvinnors arbetsmarknad och arbetslöshet tog jag tillsammans med arbetsmarknadsministern i slutet av mars initiativ till en överläggning med representanter från riksdag, departement, myndigheter, arbetsmarknadens parter och frivilligorganisationer. Syftet var att få fram ett antal konkreta idéer och uppslag som kan leda till nya sysselsättningstillfällen för de kvinnor som kommer att friställas inom den offentliga sektorn. Som ett resultat av regeringens bedömningar, bl.a. utifrån denna överläggning, föreslås i kompletteringspropositionen en massiv satsning inom såväl utbildnings som arbetsmarknadspolitiken. Berit Andnor ställer nu frågan om regeringen är beredd att föreslå särskilda utbildningsinsatser som riktar sig till kvinnor, och hon nämner behovet av satsningar på komvux och arbetsmarknadsutbildning.

Inom de yrkesinriktade utbildningarna som till övervägande del berör områden som kontor, vård och social service var andelen 72 %. Även inom folkhögskolan och i studieförbunden är andelen kvinnliga deltagare stor, ca 60 %. Regeringen utgår från att de nya utbildningsplatserna kommer att ge ytterligare ett stort antal kvinnor möjligheter till kompletterande studier vad gäller såväl allmänna ämnen som yrkesinriktning. Till detta kan läggas de föreslagna 1 500 platserna på det s.k. basåret vid universitet och högskolor, vilka innebär 300 platser fler än innevarande år. Ett särskilt mål med denna utbildning är att framför allt flickor skall stimuleras att söka sig till det naturvetenskapliga och tekniska området. Därtill kommer de resurser för distansundervisning, motsvarande 1 500 heltidsplatser, som ställts till universitetens och högskolornas förfogande och som underlättar studier för dem som inte kan byta bostadsort så lätt, exempelvis småbarnsföräldrar. personer. Inom arbetsmarknadspolitiken har jämställdhet under senare år varit -- och kommer även fortsättningsvis att vara -- ett av huvudmålen. Detta innebär att kvinnor inte i större utsträckning än män skall få bära bördan av de omställningar som sker på arbetsmarknaden samt att kvinnor skall få del av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna i samma utsträckning som män. Under budgetåret 1991/92 utgjorde kvinnorna 41 % av de arbetslösa, samtidigt som åtgärderna till ca 46 % Så långt har målet alltså uppnåtts med råge, men det behövs också insatser för att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. AMS antog år 1992 ett nytt handlingsprogram för länsarbetsnämndernas fortsatta arbete i denna riktning. Fyra huvudområden lyftes fram: otraditionella utbildningsval för både kvinnor och män, deltidsarbetslösheten, kvinnor som hotas av utslagning i arbetslivet samt kvinnor som bor i och vill fortsätta leva i glesbygd. Från regeringens sida vill vi se en förstärkning av detta arbete, vilket skall ses mot bakgrund av bl.a. Löneskillnadsutredningens slutsats att könsuppdelningen på arbetsmarknaden är en mycket viktig förklaring till löneskillnader mellan kvinnor och män. Vi föreslår i kompletteringspropositionen att Arbetsmarknadsverket får disponera 30 miljoner kronor för åtgärder för att stimulera till ökad jämställdhet på arbetsmarknaden. Medlen föreslås få användas även för projektverksamhet och utbildningsinsatser för den egna personalen i samband med projekten. AMS anmodas att senast den 1 oktober i år redovisa sin strategi för hur jämställdhetsarbetet skall bedrivas de närmaste tre åren. När det gäller åtgärder för att komma till rätta med löneskillnader mellan kvinnor och män faller ett stort ansvar på arbetsmarknadens parter. Jag utgår från att ett planmässigt och målinriktat arbete från parternas sida pågår, i synnerhet som arbetsgivare med tio eller fler anställda enligt den nya jämställdhetslagen varje år skall upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. I denna plan kan arbetsgivaren t.ex. ange strategier för hur eventuella löneskillnader skall rättas till. 1993 års lönerörelse kommer att bli en mätare på vilken vikt parterna tillmäter frågan och ge besked om vilket stöd de fackliga organisationerna är beredda att ge sina kvinnliga medlemmar. Löneskillnadsutredningens betänkande är ett utmärkt underlag för alla som nu vill och skall arbeta med dessa frågor. Betänkandet är för närvarande föremål för en bred remiss fram till den 15 september. Som jag nämnde här i kammaren för ett par veckor sedan är det min avsikt att föreslå regeringen att våren 1994 lägga fram en proposition till riksdagen om jämställdhetspolitikens framtida inriktning. Frågor om löneskillnader mellan kvinnor och män kommer där att ägnas stor uppmärksamhet. Avslutningsvis vill jag säga att jag delar Berit Andnors uppfattning om betydelsen av en hög förvärvsfrekvens för både kvinnor och män. Det är i själva verket förutsättningen för att upprätthålla vår välfärd. För att klara det behövs en stark ekonomi, och det är målet för regeringens politik.
Herr talman! Jag vill tacka jämställdhetsministern för svaret. Jag skall börja där jämställdhetsministern slutade. Jämställdhetsministern säger att ekonomin måste vara stark för att sysselsättningen skall bli hög. Det är ju precis tvärtom: sysselsättningen måste bli hög för att ekonomin skall bli stark. Att man har många i arbete skapar tillväxt, stabila finanser och tryggar välfärden. Det är detta som den här regeringen inte tycks ha fattat. Allt sedan regeringen kom till har man dragit en strypsnara om hela hemmamarknaden. Efterfrågan har gått till botten, och företagen och medborgarna har ingen framtidstro. Det är därför som man sparar allt man kan i stället för att investera för framtiden. Följden har blivit ett oslagbart rekord i form av mer än 320 000 förlorade jobb på 18 månader. Det är inte slut med detta. Regeringen skriver hela tiden upp prognoserna för framtiden. Enligt den senaste skall 220 000 jobb försvinna i år och nästa år. Var skall det här sluta någonstans egentligen? Regeringen säger själv att arbetslösheten snart når 14 %. Ambitionen är att den 1998 skall vara 11 %. Det är siffror som i det närmaste är ofattbara. Det här ser jag som ett uttryck för att regeringen har gett upp kampen mot arbetslösheten. Man skriver vackert om arbetslinjen och jobben men gör ingenting för att prioritera tillväxt och fler jobb. För mig är det klart vad detta kommer att leda till för oss kvinnor och våra möjligheter att delta i arbetslivet. Med tanke på regeringens ambitioner att införa vårdnadsbidrag, trots kostnaden, blir det kvinnorna som får bära arbetslösheten genom att vi tvingas hem till spisen igen. Eller hur skall denna brist på ambition när det gäller att göra någonting mot arbetslösheten tolkas? Vad anser jämställdhetsministern kommer att hända med kvinnornas förvärvsfrekvens, om arbetslösheten tillåts stiga till minst 14 % och sedan ligga kvar på en så hög nivå som 11 % år 1998? Är vårdnadsbidraget jämställdhetsministerns svar på denna fråga, eller är svaret någonting annat? De svenska kvinnornas internationellt sett höga förvärvskfrekvens har enligt min mening varit och är en förutsättning för jämställdhet mellan könen och för Sveriges välfärd. Grunden för frihet, oberoende och jämställdhet mellan könen är möjligheten till ett förvärvsarbete. När principen om den fulla sysselsättningen nu skjuts i sank ryker också jämställdheten. För att utveckla jämställdheten måste därför allas rätt till ett arbete vara den högst prioriterade frågan. Därför måste den ekonomiska politiken läggas om. Lyssna på oss socialdemokrater, jämställdhetsministern, när vi säger: Sänk räntan, stimulera efterfrågan och företagens investeringar, stöd näringslivet genom satsningar på ROT åtgärder, underhåll och investeringar. Nu måste allt göras för att förhindra att 50 000 anställda i kommuner och landsting, som ju mest är kvinnor, går ut i öppen arbetslöshet i år och nästa år. Regeringen vill att kommunerna skall få behålla de pengar som sänkningen av grundavdraget ger dem, om de inte höjer skatten. Svagheten i detta förslag är att det inte förhindrar friställningar, eftersom kommunerna säkerligen använder dessa pengar till att konsolidera sin ekonomi med hänsyn till de osäkra spelregler som gäller. Det gynnar de kommuner som har som övergripande målsättning att sänka skatten och som av ideologiska skäl vill minska det gemensamma. Vi socialdemokrater föreslår i stället att kommunerna skall få behålla de 4,2 miljarderna, om de inte låter sin personal bli öppet arbetslös före den 31 december 1994. Det är en rejäl insats för kvinnorna. Lyssna på oss, jämställdhetsministern. Jämställdhetsministern säger i sitt svar att regeringen nu satsar mycket på arbetsmarknadspolitik och utbildning. Jag undrar varför ni är så senfärdiga på det här området. Förra vintern och våren föreslog vi socialdemokrater satsningar som ni sade inte behövdes och som vi inte hade råd med. I höstas tvingades ni att ställa upp. I januari sade vi att det behövdes satsningar bl.a. på utbildning. Ni röstade ned alla våra förslag men återkommer nu i elfte timmen. Det är bra att ni kommer tillbaka med en rejäl utbildningssatsning, men varför så sent? Det kanske är för sent. Hinner man genomföra det här, jämställdhetsministern? Hur många missar man med denna sena hantering? Kom inte och säg att AMS får mer pengar! Det får man inte. Man får lika mycket pengar som innevarande budgetår, trots att arbetslösheten galopperar. Skryt inte om arbetsmarknadsutbildningen! Den skall minskas med 8 000 platser. Till sist lönerna. Det är bra att Bengt Westerberg intresserar sig för löneskillnaderna. Den viktigaste förklaringen till att dessa skillnader är mindre i Sverige än i andra länder är den solidariska lönepolitiken. En anledning till att löneskillnaderna på nytt ökar inom vissa områden är att den solidariska lönepolitiken inte upprätthålls, beroende på arbetsgivarnas motstånd. Oroas inte jämställdhetsministern av detta? Vad händer framöver med löneskillnaderna om utvecklingen mot lokala förhandlingar får fortskrida? Vilket blir rådet till de kvinnor som är oroliga för den här utvecklingen?
Herr talman! Bengt Westerberg säger i svaret att det inte planeras några nya nedskärningar av statsbidragen till kommunerna. Tvärtom föreslår regeringen att 4 miljarder inte skall föras över till staten. Sanningen är att en majoritet här i riksdagen har beslutat att dra in ca 7,5 miljarder kronor. Sedan lämnas 4 tillbaka. Det handlar också nu om nedskärningar. Sedan säger Bengt Westerberg att regeringen inför framtiden gör bedömningen att bidragen bör bli nominellt oförändrade under 1994 och de närmaste åren därefter. Det där tycker jag inte är riktigt med sanningen överensstämmande. Tittar man på regeringens långsiktiga försörjningsbalans finner man att det viktigaste inslaget i det långsiktiga sparprogrammet är de 35 miljarder kronorna i utebliven kommunal tillväxt. Ett oerhört märkligt sätt att beräkna sparande för övrigt. Detta baseras på att statsbidragen är nominellt oförändrade. Det betyder i praktiken att man skär ned dem realt med lika mycket som motsvarar inflationen. Enligt beräkningarna handlar det om minus 1 % i negativ tillväxt åren 1995--1998. Det visar regeringens egna kalkyler. Eftersom man också räknar med en fullständigt orealistisk produktivitetsökning på 2 % kan jag inte få det till annat än att man tappar kommunala jobb i storleksordningen 30 000 per år fram till 1998. Det handlar alltså om att ytterligare ungefär 120 000 jobb försvinner i kommunerna under de här åren. Jag tror att det är ganska enkelt att räkna ut att den stora majoriteten av de här jobben har innehafts av kvinnor som nu kommer att bli arbetslösa. Antingen kommer de att gå rakt ut i öppen arbetslöshet eller också får man vidta olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Eftersom Bengt Westerberg brukar tala om den långsiktiga ekonomiska utvecklingen och vikten av att vi har en ekonomi i långsiktig balans, skulle jag vilja ställa en fråga om fördelningen melan privat och kommunal konsumtion. Regeringen räknar med att den privata konsumtionen skall öka i takt med BNP:s tillväxt, medan den kommunala konsumtionen stadigt skall minska. Det betyder en direkt överflyttning av resurser år för år från kommunal sektor till privat sektor, trots att jag är säker på att Bengt Westerberg vet att de stora behoven framöver faktiskt finns inom bl.a. utbildning och barnomsorg. Det kan inte vara vettigt ur den långsiktiga ekonomiska stabilitetens synpunkt att prioritera den privata konsumtionen på den offentligas, speciellt den kommunala konsumtionens bekostnad. Det är också en tydlig och klar könsfråga. Det är en prioritering av det som genomsnittligt sett män brukar värdera mera och en nedvärdering och en nedprioritering av det som kvinnor i genomsnitt brukar värdera högre. Min fråga är: Varför är det ekonomiskt nödvändigt att flytta resurser från kommunerna till privat sektor och därmed skapa denna stora ökade, framför allt kvinnliga arbetslöshet?
Herr talman! Jag vill fortsätta på det tema som Johan Lönnroth tog upp, eftersom jag tycker att det avsnittet i det långa interpellationssvaret från statsrådet som handlar om kommunernas ekonomi är litet tunt. Jag skall inte upprepa det som Johan Lönnroth har sagt för jag delar hans uppfattning. Det finns ingen anledning till upprepning då. Detta är viktigt. Det finns knappast något område i samhället som har så väldigt stor betydelse för kvinnors rätt till ett fritt och gott liv som just kommunernas ekonomi. Det handlar alltså om hur vi organiserar samhället för att kvinnor skall kunna förvärvsarbeta och för att kvinnor skall ha en arbetsgivare. Man brukar säga att kvinnor i Sverige inte är beroende av sin äkta man, utan de är beroende av stat och kommun. Det ger en extra frihet. Men det handlar väldigt mycket om att den här organisationen inte får slås sönder. Det är gott och väl att man inte kommer att ta de 4 miljarder som gäller grundavdraget nästa år, utan att resp. kommun får behålla dem. Det är bara det att som systemet är konstruerat vet vi, inte minst i det här länet, att det är de kommuner som verkligen skulle behöva de här pengarna som inte har en chans att få dem. De klarar inte av att ha en rimlig kommunal service på grund av kravet att man inte får höja skatten. Jag bor själv i en kommun som har som övergripande mål att inte höja skatten. Vi har Sveriges lägsta skatt i dag. Det är klart att det får konsekvenser med det här systemet. De blir ytterligare uppmuntrade, de får ekonomiska incitament att inte öka skatten. Det betyder naturligtvis att barnomsorgstaxor och äldreomsorgstaxor kommer att öka, samtidigt som man kommer att pressa ned antalet anställda i kommunen. Det har blivit särskilt tydligt hur statsbidragssystemet -- den kommunala påsen, som det heter nu -- slår mot kvinnor. Jag har också här exempel från Stockholms län. Man vet att varje hundrakrona som tas bort från barnomsorgen kompenseras av staten med 106 kr. Om man skär ned barnomsorgen, tjänar kommunen pengar. Det finns flera kommuner i samma situation. I storstadsområdena har vi i och för sig haft en ganska väl utbyggd barn och äldreomsorg. Vi har en hög förvärvsfrekvens. Det innebär att vi kvinnor som bor här är kommunalekonomiskt dyra, men vi är nationalekonomiskt oerhört tillväxtbefrämjande med vår höga förvärvsfrekvens, genom att vi åker kollektivt och sådana saker. Det gör att vi bestraffas dubbelt på grund av det här statsbidragssystemet.

Herr talman! Berit Andnor tog upp den allmänna ekonomiska utvecklingen i Sverige. Den innebär förvisso mycket stora problem. Jag är minst lika bekymrad som Berit Andnor och många andra för den stora arbetslöshet som vi har och de ganska dystra utsikter som Finansdepartementet har redovisat. Men man måste också fundera litet grand på varför vi har hamnat i den här situationen. Det är ingenting som har slagit ner som en blixt från klar himmel, utan det är ett resultat av många års utveckling och försummelser under 1980-talet. I många statliga kommittéer har man försökt fundera på varför vi har haft en sämre utveckling i Sverige än i en del jämförbara länder. Det finns flera olika svar på den frågan. Men jag tror att den alldeles avgörande förutsättningen för att vi gick in i den internationella lågkonjunkturen med sämre förutsättningar än vi kanske har gjort någon gång tidigare var överhettningen i ekonomin i slutet av Jag försökte från oppositionsställning förändra den ekonomiska politiken när vi hade denna överhettning i ekonomin, för att undvika att vi skulle hamna i den här situationen. Men det fanns då inget som helst intresse från socialdemokraternas sida att lägga om politiken, framför allt inte 1988, när det var alldeles uppenbart att det hade behövts. Nu har vi hamnat i ett mycket besvärligt läge. Nu måste vi lösa en lång rad besvärliga strukturproblem, samtidigt som vi brottas med en internationell konjunkturnedgång. Det är en mycket svår situation, som orsakar människor stort onödigt lidande. Det är dock inte ett resultat av beslut som fattas nu, utan av misstag som begicks för några år sedan. Än så länge har kvinnorna klarat sig bättre än männen. Jag kan inte säga att någon grupp har klarat sig bra. Men arbetslösheten bland kvinnor ligger också i de senaste siffrorna vi har fått från Arbetsmarknadsverket ungefär 3 procentenheter lägre än för män. Men situationen är naturligtvis allvarlig, och det finns en risk för att det jämnar ut sig när de varsel som nu ligger inom den offentliga sektorn kommer att realiseras successivt. Därför har vi menat att den åtgärd vi har vidtagit inför 1994, att kommunerna får behålla sina pengar, är ett viktigt sätt att bromsa upp förändringstakten. Långsiktigt tror jag att det blir nödvändigt med ökad produktivitet i kommunerna under åren framöver. Men det är ändå bättre att människor blir av med sina jobb när utvecklingen förhoppningsvis har vänt, än om de blir det just nu, när arbetslösheten fortfarande är på väg upp. Berit Andnor säger att vi skall följa Socialdemokraternas råd att sänka räntan. Det är, som Berit Andnor vet, inget som regeringen beslutar om. Det är Riksbanken som beslutar om det. Vi kan möjligen påverka de besluten och marknadens reaktion genom vårt sätt att lägga upp den ekonomiska politiken. Kompletteringspropositionen har mottagits väl av marknaden och lett till att räntorna nu är på väg ner i ganska snabb takt. Vi hoppas att den utvecklingen skall fortsätta också under de kommande veckorna och månaderna. Det är naturligtvis den viktigaste stimulansen vi kan ge åt svensk ekonomi för närvarande, att få ner räntorna. Över till Johan Lönnroths och Ines Uusmanns frågor. Om man blickar framåt tror jag att det är nödvändigt att öka produktiviteten, hålla tillbaka kostnadsökningarna i kommunerna och att beskära den privata konsumtionen. Om vi skulle acceptera ett stort budgetunderskott och bara lägga restriktionen på kommuner och landsting, att de skall ha oförändrad real konsumtion, skulle den privata konsumtionen i dagens penningvärde öka med kanske 70--80 miljarder kronor när vi kommer fram till 1998. Men då skulle vi sitta kvar med ett stort budgetunderskott, och det är naturligtvis inte acceptabelt. Därför måste vi ta i anspråk en mycket stor del av den privata konsumtionsökningen för att få ner budgetunderskottet. Det som ligger i den strategiska plan som regeringen har redovisat i kompletteringspropositionen innebär i själva verket att vi lägger beslag på mer än hälften av den privata konsumtionsökning som annars skulle inträffa. Det innebär i praktiken att det som sedan återstår för privat konsumtionsökning i stort sett är den privata konsumtionsökning som faller på pensionärerna. De aktiva löntagarna kan, dess värre vill jag säga, inte räkna med någon ökning av den privata konsumtionen under 1990-talet. Där är de i samma situation som kommuner och landsting. Jag delar Ines Uusmanns kritiska synpunkter på en del av effekterna av det skatteutjämningssystem som vi har tagit ett första steg emot från och med i år. De här effekterna på bl.a. barnomsorgen och den kvinnliga förvärvsfrekvensen, som Ines Uusmann nämner, har varit väl kända och är också orsaken till att jag så starkt har drivit kravet på att vi som ett komplement till skatteutjämningssystemet måste ändra socialltjänstlagen så att det blir alldeles klart att kommunerna har skyldighet att se till att det finns barnomsorg för de föräldrar som vill förvärvsarbeta. Det är, som Ines Uusmann konstaterade, de allra flesta. Det pågår också en översyn av skatteutjämningssystemet. Den sattes i gång i stort sett samtidigt som riksdagen fick propositionen om det första steget. Syftet med den översynen är bl.a. att se över en del av inslagen i utjämningssystemet som får effekter på kvinnlig förvärvsfrekvens och barnomsorg. Vi har inte sett något konkret förslag ännu. Men min utgångspunkt när jag skall granska detta förslag och försöka medverka till att vi förändrar det här systemet är precis densamma som Ines Uusmanns, dvs. att vi skall se det med låt oss kalla det feministiska ögon. Vi skall alltså se till att kommuner som ökar sin förvärvsfrekvens inte i så hög grad som nu inte tjänar något på det. Det är alldeles självklart att, om t.ex. fler kvinnor i en kommun förvärvsarbetar och man bygger ut barnomsorgen, det också måste avspegla sig i kommunens inkomster. Det är riktigt som Ines Uusmann säger att så icke är fallet som systemet nu ser ut. Därför är det angeläget att vi får en ändring på den punkten.

Herr talman! Jag kan inte tro att den privata konsumtionsökningen enbart skulle falla på pensionärerna. Till att börja med måste man skilja på olika pensionärsgrupper. En ganska färsk studie visar att under de senaste tio åren har realinkomsterna för de pensionärer som ligger allra högst -- om man räknar samman ATP, folkpension, avtalsförsäkring och privata pensionsförsäkringar -- ökat med 10 %, enligt statistiken. Samtidigt har de pensionärer som enbart har folkpension -- ungefär en kvarts miljon, varav 200 000 kvinnor -- minskat sina realinkomster med 1,5 %. Detta är alltså en fördelningsfråga, som gäller inte bara inom pensionärskollektivet utan också inom löntagarkollektivet. Den privata konsumtionstillväxt som regeringen räknar med -- i storleksordningen 3 % om året -- kommer till mycket stor del att hamna på höginkomsttagare, och den stora majoriteten av dem är män, t.ex. sådana som Bengt Westerberg och jag. Det är den kalla verklighet som blir följden av den fördelningspolitik som denna regering står för. Det är fullständigt entydigt och klart. Jag befarar snarare att den stora merparten av konsumtionstillväxten faller på höginkomsttagare, och då speciellt på män. Vi kommer att köpa fler bilar och andra prylar som män brukar gilla att köpa. De offentliga finanserna måste saneras, och då måste man höja skatten för höginkomsttagare, och speciellt för män, som är den stora majoriteten av höginkomsttagarna.

Jag tror faktiskt att Bengt Westerberg, som den duktige ekonom han är, vet att det förhåller sig på det här sättet.
Herr talman! Jämställdhetsministern och jag är nog överens om att det är viktigt att kvinnor deltar i arbetslivet på lika villkor som män. En förutsättning för jämställdheten och för landets välfärd är en hög förvärvsfrekvens både för kvinnor och för män. Jämställdhetsministerns svar visar dock att när det kommer till handling, då haltar det betydligt. Det är naturligtvis en konsekvens av regeringens sammansättning. Det finns i regeringen starka krafter som inte har samma övertygelse om vikten av jämställdhet mellan könen. Jag förstår att det måste vara stora svårigheter för jämställdhetsministern att driva dessa frågor i det sällskapet. Jag skall något kommentera detta med de 4 miljarderna. Jämställdhetsministern säger i sitt svar att syftet med de 4 miljarderna som kommunerna får behålla är just att förhindra uppsägningar under den närmaste tiden. Problemet är bara att regeringens förslag inte ger någon garanti. Det är ju fortfarande fritt fram att säga upp folk, i detta fall kvinnor. 50 000 kvinnor kan bli utan jobb inom de närmaste åren. Det socialdemokratiska förslaget är ju förbundet med ett krav på att man inte skall säga upp sina anställda under tiden fram till den 31 december 1994. Därmed skapas det en garanti, vilket det inte görs genom regeringens förslag. Den gemensamma sektorn är ju en förutsättning för förvärvsarbete för kvinnor. Kvinnor har arbete inom denna sektor, samtidigt som den skapar förutsättningar för att kunna ta ett arbete, vilket är centralt. För oss socialdemokrater är detta en avgörande fråga, men hur ser regeringen på detta? Hur ser de borgerliga partierna på detta ute i kommuner och landsting? Sanningen är ju att man på många håll i landet nu rustar ner, kanske inte av ekonomiska skäl utan kanske främst av ideologiska skäl. Vad gör regeringen i den här frågan? Hur funderar man egentligen? Varför gör man ingenting för att undanröja den utveckling i kommunerna som innebär att fler blir friställda? Regeringen räknar ju med att 120 000 människor kommer att bli utan arbete inom den offentliga sektorn fram till 1998. Vad händer då med jämställdheten? Vart skall dessa kvinnor ta vägen? Var skall de få jobb? Hur blir det med omsorgen om barn och äldre? Behoven ökar hela tiden, de minskar ju inte. Men vad händer med kvinnors möjligheter att förvärvsarbeta och med jämställdheten, jämställdhetsministern?
Herr talman! Det känns tillfredsställande och hoppfullt att statsrådet ger ett så klart besked om att han för sin del tänker driva den feministiska ståndpunkten att de kommuner som har hög kvinnlig förvärvsfrekvens skall gynnas. Samtidigt måste samhället organiseras så, att detta möjliggörs. Jag tycker att det finns skäl att ge statsrådet uppskattning för arbetet med att ta fram en barnomsorgslag, om det nu lyckas ända fram, vilket vi verkligen får hoppas. Det finns ju sådant som kan orsaka grus i maskineriet. Lika viktigt som att denna fråga blir positivt behandlad inom hela regeringen är det ju att det inte kommer någonting som kan verka kontraproduktivt, dvs. ett vårdnadsbidrag. Om man dessutom inför ett vårdnadsbidrag, skulle detta utgöra en helt motsatt signal, dvs. att kvinnors förvärvsarbete är någonting som samhället egentligen inte tycker är viktigt. Kombinationen mellan kvinnors förvärvsarbete och att ha barn -- vi har ju under lång tid fött många barn i Sverige -- kan då inte fortsätta att utvecklas. Signalerna från samhället skulle då rasera detta utvecklingsarbete och visa att det inte är någonting som man skall fortsätta med. Vi skulle då gå tillbaka till den diskussion som fördes under 50 och 60-talen, även -- det kan jag medge -- i vårt parti och i vårt kvinnoförbund, om att hemmafrurollen skulle uppvärderas. Jag trodde att vi hade lämnat den diskussionen. Statsrådet delar nog min uppfattning att detta är någonting som bör bekämpas, men signalerna från andra delar av regeringen känns väldigt oroande. Jag kan bara uppmana statsrådet att stå på sig för kvinnornas och för barnens skull.
Herr talman! Jag har två kommentarer till Johan Lönnroths frågor. Till att börja med är skälet till att pensionärerna tar i anspråk ett ökat konsumtionsutrymme att det blir fler och fler ATP pensionärer. Skälet är inte att det blir en real inkomstökning för den enskilde pensionären. De pensionärer som faller ifrån har ofta en lägre pension än de pensionärer som kommer till. Därför kommer pensionärskollektivet att successivt konsumera större resurser för privat konsumtion. Bara denna demografiska förändring svarar mot en konsumtionsökning uppemot ca 1 % per. Med de tillväxtantaganden och annat som ligger i regeringens beräkningar fram till 1998, som naturligtvis är osäkra -- det skall understrykas -- kommer den privata konsumtionen totalt sett att öka med 70--80 miljarder. Så mycket skulle den privata konsumtionen öka, om vi ingenting gjorde. Eftersom regeringen nu föreslår en rad åtgärder -- avgiftsökningar, skattehöjningar och besparingar, som kommer att begränsa det privata konsumtionsutrymmet -- återstår det inte så mycket mer än det konsumtionsutrymme som faller på pensionärerna. Därför innebär den totala planen inte att det blir någon real ökning av konsumtionsutrymmet, vare sig för den privata sektorn eller för kommuner och landsting. Det är tyvärr -- jag vill understryka detta -- det pris vi nu får betala för att få ordning på statsfinanserna under 1990-talet. Sedan är frågan vilka konsekvenserna blir i kommuner och landsting om man inte ökar den reala konsumtionen utan den ligger still under 1990-talet. Det är sannolikt att det blir som Johan Lönnroth säger, dvs. att det kommer att innebära att man med färre personer om fem år kommer att försöka att lösa dagens uppgifter, eller ännu större uppgifter som man snarare kommer att ha. Man kan naturligtvis ställa sig frågan, vilket jag tycker är rimligt att göra, om det är möjligt att öka produktiviteten i en tjänstesektor som den kommunala eller landstingskommunala sektorn, som dessutom har en historisk utveckling som snarare har inneburit en mer fallande än ökande produktivitet, i alla fall under tiden fram till för ungefär tio år sedan. Jag är optimistisk på den punkten. Jag tycker att det nu sker så mycket positivt ute i kommunerna som visar att det går att öka produktiviteten, för att inte tala om effektiviteten. Det handlar både om förbättrade organisationsformer, om morötter för personalen, bättre utbildning för personalen och effektivare metoder vid olika behandlingsinsatser m.m. inom både sjukvård och socialtjänst. Vårdgarantin infördes för ett och ett halvt år sedan. Den har inneburit att operations och behandlingsköer för ett tiotal diagnosgrupper helt har försvunnit, trots att några ytterligare resurser inte har tillförts. Detta är ett belysande exempel på att det faktiskt går att åstadkomma mer med de resurser som vi redan förfogar över. Berit Andnor uppehöll sig huvudsakligen vid de pengar som kommunerna skall få under 1994. Jag har litet svårt att se hur en sådan garanti, som Berit Andnor och Socialdemokraterna har efterlyst, skall se ut. Men det avgörande är att dessa pengar nu finns i kommunerna, och jag är alldeles övertygad om att man i kommunerna upplever att detta är en svår process som man är på väg att gå igenom. Man är därför tacksam för att få ett bidrag som kan bromsa upp processen. Det kan hända att det finns någon kommun där man säger: Vi klarar oss inte trots detta tillskott som motsvarar ungefär 30 öre i kommunalskatt, utan vi skulle behöva höja skatten mer för att inte dra ner servicen till en nivå som är oacceptabel. I det fallet är man i kommunerna oförhindrad att använda skatteinstrumentet. Kommunerna blev visserligen av med engångsbidraget för 1994, men det är fullt möjligt att höja skatten. Jag skulle gissa att vad man i de flesta kommuner i den situationen kommer att göra är att man ändå hankar sig fram under 1994 och avvaktar med den nödvändiga skattehöjningen till 1995. Då får de väl göra på det sättet. Jag tycker att Berit Andnor ställer en mycket grundläggande och viktig fråga, nämligen var de kvinnor, som så att säga blir över, skall ta vägen om man rationaliserar i den kommunala sektorn. Det är inte en alldeles lätt fråga att besvara. Berit Andnor åberopar i sin interpellation en uppsats av professor Bengt Furåker i Göteborg. Den ingår i en nyligen publicerad rapport som Arbetsmarknadsdepartementet har givit ut. Bengt Furåker gör jämförelser mellan arbetsmarknadsstrukturen i USA och Sverige och konstaterar att den är ganska likartad även för kvinnor, med det undantaget att vi i Sverige har en hel del kvinnor som arbetar inom den sociala servicesektorn. Någon motsvarande sektor finns inte i USA, dvs. den uppstår inte på en helt privat marknad. Ett mycket stort problem och en stor utmaning som vi står inför är att både kunna öka produktivitet och effektivitet inom den kommunala och landstingskommunala sektorn och att se till att arbetstillfällen för kvinnor skapas. Jag menar att det enda sättet att lösa det problemet är genom att bredda arbetsmarknaden för kvinnor. Arbetsmarknaden kan inte vara så enkönad som den nu är för kvinnor, dvs. en arbetsmarknad med så många yrken där det bara förekommer kvinnor och å andra sidan många yrken där det bara förekommer män, utan vi måste få en breddning till stånd. Det ligger i de uppdrag som har getts till Arbetsmarknadsverket att medverka till denna breddning. Vi har naturligtvis också som politiker ett stort ansvar för detta. Jag kan lugna Ines Uusmann med att ett förslag till barnomsorgslag om några veckor kommer till riksdagen. Det kommer inte att behandlas förrän i höst, men förslaget kommer i alla fall. Till frågan om vårdnadsbidrag skall jag återkomma i nästa interpellationsdebatt med Birgitta Dahl.
Herr talman! Det mest centrala och absolut viktigaste just nu är enligt min uppfattning att vi måste göra allt för att komma till rätta med det mycket allvarliga sysselsättningsläge som vi befinner oss i. Som jag sade i min inledning måste sysselsättningsfrågan gå före allt annat. Sysselsättningen måste bli hög för att ekonomin skall bli stark. Detta är en förutsättning som är ganska enkel att förstå. Just rätten till ett eget arbete är ju grundläggande för jämställdheten. I det avseendet tycker jag att vi verkar vara överens. Men när man sedan skall göra någonting åt detta brister det i regeringens ambitioner. Att ha ett mål som innebär att arbetslösheten skall vara 11 % 1998 innebär att man inte tar problemet på tillräckligt allvar och att man inte gör vad man kan för att stoppa upp detta. Alla krafter måste sättas in för att bekämpa arbetslösheten. Vi har nu en regering som har drivit sin politik i 18 månader. Man säger att man prioriterar tillväxten, men tillväxten uteblir. Man säger att man skapar nya jobb, men jobben försvinner, och de fortsätter att försvinna. Man säger att man hävdar arbetslinjen, men arbetslösheten fortsätter att öka. Man säger att man sanerar statsfinanserna, men budgetunderskottet är ett stort svart hål. Man säger att man vill ha ett rättvist samhälle, men klyftorna bara ökar. Detta märker vi kvinnor varje dag. Hur kan man säga att jämställdheten på detta sätt skall bli bättre när vi ser hur den försämras? Jobben försvinner och barnomsorgen blir sämre. Talet om att produktiviteten och effektiviteten skall bli bättre och motverka de förändringar som sker har till viss del sitt berättigande, men samtidigt ökar hela tiden behoven av vård och omsorg. Vi ser att vården av de äldre blir hotad. Trygghetssystemen är heller inte att lita på längre. Arbetslöshetsförsäkringen urholkas också. I detta mycket allvarliga läge som vi nu befinner oss i ägnar sig regeringen åt att diskutera frågan om vårdnadsbidrag. Det verkar som om det tar väldigt mycket tid och kraft av regeringens arbete att diskutera när och hur vårdnadsbidraget skall finansieras. Jag blir upprörd därför att jag tycker att jämställdhetsministern borde förstå att det faktiskt är oursäktligt att diskutera denna fråga på det här sättet samtidigt som han påstår sig vilja öka jämställdheten. Vad finns det för argument för att införa vårdnadsbidraget, och på vilket sätt skulle det då öka jämställdheten mellan kvinnor och män? Har jämställdhetsministern något argument för och någon förklaring till detta? På vilket sätt skulle detta öka kvinnors möjligheter att delta i arbetslivet på lika villkor som männen?
Herr talman! Jag håller med Berit Andnor om att det är sysselsättningen som är den helt avgörande frågan. Bengt Westerberg säger att antalet ATP pensionärer blir allt fler. De kommer då att ta 1 % av den privata konsumtionstillväxten i anspråk. I den försörjningsbalans som regeringen lägger fram finns det ett större utrymme än så -- 2--3 % tillväxt. Det måste alltså i regeringens planer finnas utrymme också för en privat konsumtionstillväxt för andra än pensionärer. Beräkningen i försörjningsbalansen visar en tillväxt som är minus 1 %. Det är alltså inte fråga om nolltillväxt utan en negativ tillväxt i kommunerna med 1 %. Till detta kommer det fullständigt orealistiska antagandet om 2 % produktivitetstillväxt. Man skall komma ihåg att man i Kommunförbundet och Landstingsförbundet säger att enbart demografiska förändringar och medicinsk teknik betyder ett tillväxtbehov i kommunerna på 1--1,5 %. Om man godtar regeringens kalkyl innebär det att 3 % av sysselsättningen försvinner i kommunerna varje år. Detta blir den matematiska effekten av minus 1 % i volym och 2 % produktivitetstillväxt. Det handlar alltså om att 120 000 jobb kommer att försvinna. Ca 80 000 av dessa är kvinnojobb, vilket innebär att 80 000 kvinnor skall placeras någon annanstans. Jag frågar Bengt Westerberg: Skall de gå till privat tjänstesektor? Även inom banker, försäkringsbolag och handel genomförs rationaliseringar och datoriseringar. Det finns inga som helst utsikter att man där skall kunna ta emot dessa 80 000 kvinnor. Industrin kommer inte att anställa folk inom en överskådlig tid. Dessa 80 000 kvinnor kommer att gå ut i arbetslöshet. Det kan inte vara samhällsekonomiskt försvarbart att strama åt i kommunerna på detta fullständigt orimliga sätt som regeringens långsiktiga plan innebär. Man kan med sunda statsfinanser klara det genom att höja skatten för höginkomsttagarna. Varför kan statsrådet Westerberg inte vara överens med mig på den punkten?
Herr talman! Jag vill först instämma med de båda föregående talarna om att sysselsättningen är den viktigaste frågan. Det råder inga delade meningar mellan oss på den punkten. Det är riktigt att den här regeringen har drivit sin politik under 18 månader. Ekonomin är som ett fordon i en utförsbacke, och vi har inte lyckats stoppa det.
Herr talman!
Däremot har vi vidtagit en rad åtgärder. Vi ser nu faktiskt att det börjar bli effekter av denna politik. Det händer en del positiva saker i ekonomin. Men det är ganska dystert, och det kommer att krävas åtskilliga åtgärder framöver för att vi skall få någon ordning på detta. Jag vill använda de två återstående minuterna till att kommentera den fråga som Johan Lönnroth tog upp, där jag tydligen inte har lyckats vara tillräckligt tydlig för att förklara hur det hänger ihop. Det är riktigt att om vi ingenting gör, om vi sitter med armarna i kors och ändå skulle få den utveckling som man utgår från när man på Finansdepartementet har beräknat budgetunderskottets utveckling och annat framöver, skulle vi få en privat konsumtionsökning. Men sedan konstaterar regeringen att det inte är acceptabelt med en stor privat konsumtionsökning och ett stort finansiellt underskott när vi når slutet på 90-talet. Därför måste vi begränsa den privata konsumtionsökningen för att komma till rätta med budgetunderskottet. Om man lägger till de åtgärder som regeringen har föreslagit, blir det inte den fantastiska utveckling av den privata konsumtionen som Johan Lönnroth utgår från, utan hushållen kommer att få avstå en mycket stor del av detta potentiella konsumtionsökningsutrymme för att vi skall kunna sanera statens finanser. Om vi sedan tittar på kommuner och landsting, finns det olika kalkyler som visar vad som händer i ett perspektiv framåt sekelskiftet. Men Kommunförbundet publicerade för inte så länge sedan en sådan beräkning, där man fann att klyftan mellan de behov som existerade och tillgängliga resurser vid oförändrade skatter, oförändrad produktivitet och oförändrade statsbidrag var 8 kr. Det är möjligt att någon del av detta gap behöver täppas till genom skattehöjningar. Men jag tror inte att ens Johan Lönnroth är inställd på att vi skall täppa till hela detta gap genom att successivt höja kommunalskatten med 8 kr, så att den kommer upp i ungefär 40 kr. Det tror jag inte ens Johan Lönnroth vill, utan vi måste täppa till huvuddelen av detta gap genom ökad produktivitet. Vi kan inte heller klara denna finansiering genom att ta ut skatt av höginkomsttagare. Det förslag som Vänsterpartiet har väckt motsvarar ungefär 1 kr i kommunalskatt. Det kan därför möjligen lösa en liten del av detta gap, men bara just en liten del. I verkligheten måste vi helt enkelt öka produktiviteten i kommuner och landsting för att kunna möta de kvantitativa och kvalitativa behov som finns. Jag menar att det är nödvändigt och möjligt att öka produktiviteten för att göra det nu under 90-talet.

Birgitta Dahl utgår ifrån att barnfamiljerna har drabbats hårdare av krisen än andra. Det är riktigt att barnfamiljerna enligt Finansdepartementets studier har haft en något sämre inkomstutveckling än familjer utan barn. Den viktigaste orsaken till det torde vara att barnbidragen inte har höjts sedan 1991. Det har lett till en urholkning av köpkraften. Bakgrunden till att barnbidragen har hållits oförändrade känner Birgitta Dahl väl till. I 1990 beslutades också att en del av den planerade barnbidragshöjningnen skulle skjutas på framtiden. Så sent som sommaren 1992 var avsikten att denna höjning skulle genomföras fr.o.m. den 1 januari 1993. I krisuppgörelsen mellan regeringen och Socialdemokraterna i september 1992 enades emellertid parterna om att uppskjuta höjningen tills vidare. Jag kan inte i dag uttala mig om när en höjning av barnbidraget kan bli aktuell. Låt mig dock i sammanhanget notera att Socialdemokraterna i en rapport om välfärden med Birgitta Dahl som en av författarna har sagt sig prioritera en rad andra saker framför höjda barnbidrag. Det är riktigt som Birgitta Dahl konstaterar att boendekostnaderna har ökat. Under en följd av år, och på förslag av olika regeringar, har räntebidragen sänkts och fastighetsskatten höjts. Det har med nödvändighet slagit igenom på boendekostnaderna. Samtidigt har emellertid de riktade bostadsbidragen till barnfamiljer förbättrats. Sedan 1990 och fram till i år har utgifterna för bostadsbidrag ökat med ca 80 %. Det är min bedömning att boendekostnaderna, som ett led i saneringen av statsfinanserna, kommer att öka också i framtiden. I samband därmed bör bostadsbidragen för barnfamiljerna ytterligare förbättras. Allmänt sett kan konstateras att det familjepolitiska stödet i mycket ringa utsträckning har berörts av åtgärderna för att sanera statsfinanserna. Det gäller också den strategiska plan för att eliminera det strukturella budgetunderskottet som regeringen presenterade i kompletteringspropositionen. I arbetet på denna plan har snart sagt alla större utgiftsposter i budgeten noga prövats, också det familjepolitiska stödet. Bl.a. mot bakgrund av utförda fördelningsanalyser har detta emellertid lämnats i det närmaste orört. Jag har inte kännedom om några uppgifter som skulle tyda på att den sänkta ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen skulle ha drabbat barnfamiljerna hårdare än andra. Oavsett detta är det, om man önskar stödja barnfamiljerna, knappast rätt metod att höja arbetslöshetsersättningen. Den överlägset bästa metoden är i så fall att höja barnbidragen eller bostadsbidragen. Birgitta Dahl tar också upp utvecklingen inom barnomsorgen. Låt mig först konstatera att jag inte delar hennes verklighetsuppfattning. Hon skriver: ''Det blir allt vanligare att de föräldrar som kan och orkar tar sina barn och sin peng och går från gemensamma verksamheter till privata alternativ som får större bidrag än kommunens barnomsorg och skolor. Kvar i kommunernas allt mer förslummade och segregerade verksamheter blir de barn och äldre, som behöver mest, men får minst. De extra resurserna som behövs för att utsatta barn skall få en chans till ett bra liv försvinner.'' Socialstyrelsen har nyligen överlämnat en rapport där situationen för barn ute i kommunerna beskrivs. Visserligen rapporterar styrelsen om vissa farhågor för vad som skall komma att hända i framtiden, men det finns inget underlag för Birgitta Dahls svartmålning. Att beskriva de kommunala verksamheterna för barn och äldre som ''förslummade och segregerade'' anser jag vara fullständigt orimligt. Socialstyrelsens rapport tyder också på att kommunerna verkligen har prioriterat de mest utsatta barnens situation. Inte heller på denna punkt förefaller Brigitta Dahls påståenden vara välgrundade. Jag känner inte till om det verkligen förekommer att kommuner ger ett större stöd till enskilda verksamheter än till kommunala. Huvudproblemet har dock i regel varit det rakt motsatta, dvs. att de enskilda alternativen har fått ett betydligt sämre stöd. Ambitionen bör enligt min och regeringens mening vara att kommunala och enskilda alternativ behandlas i princip lika. Enskilda människor och familjer skall kunna välja det alternativ som passar dem bäst utan hänsyn till den egna hushållsekonomin. Det är det som är den principiella tanken bakom skolpeng och barnomsorgspeng. Även om jag anser att Birgitta Dahl svartmålar, så måste vi självfallet erkänna att den ekonomiska situationen i kommunerna är ansträngd. Det gör rationaliseringar och bättre hushållning med resurserna nödvändiga. Men regeringen har också, bl.a. för att något lätta trycket på förändringstakten i kommunerna, föreslagit att de under nästa år skall tillföras 4 miljarder kronor utöver vad som tidigare har planerats. När kommunerna rationaliserar måste också barnomsorgen bli berörd, särskilt som den utgör en tung del av den kommunala verksamheten. Samtidigt är det angeläget att det sker utan att man ger avkall på kvaliteten. Jag anser att det är fullt möjligt att jämfört med tidigare normer öka gruppstorleken och minska personaltätheten utan att det behöver gå ut över kvaliteten. Däremot kan det vara nödvändigt att satsa mer på bl.a. Regeringen har nyligen föreslagit att förskollärarutbildningen skall förlängas från fem till sex terminer. Det sker mot bakgrund av de ökade krav som i framtiden kommer att ställas på förskollärarna. Regeringen har också beslutat att ekonomiskt stödja en försöksverksamhet med s.k. Reggio Emilia-pedagogik. De kommunala förskolorna i Reggio Emilia i Italien är uppbyggda kring intressanta pedagogiska idéer, men har också en lägre personaltäthet än vad som är vanligt i svenska förskolor. Stora förändringar sker nu inom barnomsorgen. Självfallet skapar det hos många osäkerhet och reser frågor. Erfarenheterna är dock hittills i huvudsak goda. Dock förekommer exempel på barngrupper och personaltäthet som knappast är förenliga med de mål för förskolan som riksdagen har beslutat om och som anges i Socialstyrelsens pedagogiska program. Socialstyrelsen kommer i sin slutrapport om barnens situation i kommunerna i mars nästa år att närmare värdera dessa förhållanden. Redan nu kan det emellertid finnas skäl för vissa kommuner med mycket stora barngrupper och låg personaltäthet att se över verksamheten. I de förändringar av socialtjänstlagen rörande barnomsorgen som har aviserats avser jag att också föreslå vissa kvalitetskriterier. Min avsikt är dock inte att föreslå att man i lagen skall precisera sådana saker som gruppstorlek och personaltäthet. Ansvaret för detta bör även i fortsättningen ligga på kommunerna. Birgitta Dahl frågar till sist vilka skäl jag har att förorda ett vårdnadsbidrag, trots att det skulle leda till ökade kostnader på statsbudgeten och kraftiga nedskärningar på andra områden och vara ett förödande slag mot jämställdheten. Låt mig först konstatera att kostnaderna för ett vårdnadsbidrag av den omfattning som regeringen överväger är mellan 1 och 2 miljarder kronor. Också det är naturligtvis kostnader som måste täckas, men det är inte fråga om den våldsamma kostnadsökning som Birgitta Dahl skapar intryck av. Birgitta Dahl framhåller helt riktigt att jag har värnat om föräldraförsäkringen. Det gör jag, liksom hela regeringen, alltjämt. Vårdnadsbidraget är inget alternativ till föräldraförsäkringen utan ett komplement. Den signal som föräldraförsäkringen ger framför allt unga kvinnor att skaffa sig utbildning och fotfäste på arbetsmarknaden innan de skaffar barn kommer alltså inte att påverkas. Jag delar Birgitta Dahls uppfattning att det är angeläget att även småbarnsmammor kan vara kvar på arbetsmarknaden. Därför är det nödvändigt att det finns daghem av god kvalitet. Och därför är det också angeläget att det även för småbarnsmammor lönar sig att förvärvsarbeta. Den socialdemokratiska regeringen föreslog för några år sedan att föräldraförsäkringen skulle förlängas från 12 till 18 månader. Samtidigt förespråkade man att daghemsplatser skulle garanteras först från ett och ett halvt års ålder. En sådan politik skulle med största sannolikhet för de flesta ha lett till längre förvärvsavbrott. Det är svårt att se att den skulle vara förenlig med de synpunkter Birgitta Dahl nu framför. Birgitta Dahl och jag må vara överens om att det är bra att småbarnsmammor förvärvsarbetar. Men samtidigt måste vi bägge erkänna att det finns mammor -- och en och annan pappa -- som även i dag, utan ersättning, väljer att stanna hemma under längre tid. Eftersom föräldraförsäkringen ger ersättning för inkomstbortfall, är det också många med höga inkomster som väljer att lyfta ett lägre belopp under en längre tid än ett år. Vårdnadsbidraget kan sägas vara en inkomstförstärkning i första hand för dem som inte kan nyttja föräldraförsäkringen på detta sätt men som ändå föredrar att stanna hemma en något längre tid. Det kan naturligtvis ge en välkommen inkomstförstärkning också i andra tänkbara situationer. Om vårdnadsbidraget ges till de minsta barnen -- till dem mellan ett och tre år -- och ligger på en rimlig nivå, anser jag inte att det finns någon risk för att de farhågor beträffande jämställdheten som Birgitta Dahl ger uttryck för skall besannas. Jag kan inte se annat än att Birgitta Dahl med påståendet att det skulle vara ett ''förödande slag mot jämställdheten'' gör sig skyldig till ännu en kraftig överdrift.
Herr talman! Jag tackar för svaret, som jag till min besvikelse måste beskriva som en uppvisning i undanflykter och glättade verklighetsbeskrivningar.

För det är, Bengt Westerberg, verkligheten och handlingarna som räknas, inte de stolta och vackra deklarationerna i tal och skrift. Bengt Westerberg påstår gång på gång att jag går till överdrift, och jag önskar att det vore sant. Men den verklighet som jag möter ute i landet och också kalla fakta som vi har i utredningar -- även i dem Bengt Westerberg hänvisar till -- talar ett annat språk. Det gör tydligen också den hemliga undersökning som regeringen gång på gång har vägrat lämna ut, trots att den påstås ha spelat en avgörande roll för regeringens ställningstaganden. Det säger också Bengt Westerberg nu. Min första fråga är därför: Varför måste den hållas hemlig? Om skälet är, som har uppgivits till mig, att den är så undermålig, hur kan den då ha spelat en avgörande roll för regeringens ställningstagande? Så till kalla fakta. Socialstyrelsens utvärdering redovisar Konsumentverkets bedömning från februari i år, som säger att barnfamiljerna har drabbats särskilt hårt och att bort emot hälften av alla tvåbarnsfamiljer förlorar över 1 000 kr i månaden på regeringens politik. Andra utredningar ger samma resultat. Bengt Westerberg säger sig inte förstå varför jag tar upp boendet och arbetslösheten. Jo, helt enkelt därför att det är de unga familjerna som bor i de nya bostäder som har drabbats hårdast av regeringens politik. Det är de som får en hyreshöjning på nästan 500 kr i år och över 500 kr nästa år, till följd av regeringens bostadspolitik. Det är de som har drabbats av chockhöjningarna i fråga om räntekostnaderna. Två tredjedelar av de arbetslösa är under 35 år. De flesta har inkomster under 14 500 kr i månaden, och de drabbas väldigt hårt när arbetslöshetsersättningen sänks. För en låginkomsttagare med 11 000 kr i månaden betyder det 14 400 kr om året. Om hennes man tjänar 14 500 i månaden och blir arbetslös, förlorar han och familjen på ett år 17 400 kr. Socialministern säger sig inte känna till att det är så här. Min fråga är: Varför har socialministern inte tagit reda på det? Och varför hänvisar socialministern till barnbidrag och bostadsbidrag för att kompensera förluster av det här slaget? Hur ser de barnbidrag och bostadsbidrag ut som skulle kunna kompensera för det här? Vi har, herr talman, alternativ till regeringens politik på den här punkten, just när det gäller bostäderna och arbetslöshetsersättningen. Så till verksamheterna. Socialstyrelsens utredning säger två till synes lugnande saker: det som hände under 1992 har ännu inte varit så förskräckligt, och de mest gravt handikappade barnen har man lyckats klara. Det är detta Bengt Westerberg vill tala om men inte om de djupt oroande uppgifter som därefter kommer, inte om framtiden utan om 1993 och 1994. Där talas det om att då kommer det inte att gå att upprätthålla kvalitet. Det varnas nu för vad som händer barnen i storstäderna. Det är en tredjedel av våra barn. Man varnar för vad som händer vissa utsatta grupper, de yngsta barnen, de yngsta skolbarnen, de barn som behöver stöd i tid för att inte råka illa ut, flyktingoch invandrarbarnen. Man visar på hur mödra och barnavården och skolhälsovården rustas ner. Vi ser det här också i verkligheten. Jag skulle kunna exemplifiera, om jag hade tid till det, men det medger inte tiden nu. Jag kanske kan återkomma till det. Bengt Westerberg säger också att han inte känner till det som var och en vet som har granskat verksamheterna, att det faktiskt är så att de privata alternativen får mer än kommunernas verksamhet, där barn med särskilda behov går kvar. Har Bengt Westerberg glömt att regeringen alldeles nyligen tvingades ge sig för kds och medge att stödet till de privata skolorna ligger kvar på nivån 85 %, trots att ni visste att det innebär högre stöd till privata alternativ? Så till vårdnadsbidraget. Hur kan Bengt Westerberg och hans parti motivera att de medverkar till detta? Ni har inte talat om vad det skall kosta, men de siffror som har nämnts talar om ett vårdnadsbidrag på 20 000 kr om året. Kostnaderna som Bengt Westerberg uppger här motsvarar ungefär de kostnader som man vill spara in på att sänka ersättningsnivån i föräldraförsäkringen från 90 till 80 %. Hur kan Bengt Westerberg som jämställdhetsminister och ledare för Folkpartiet förklara att han och hans parti går med på någonting sådant här?